Herr talman! Om en halv miljon människor behöver socialbidrag — som läget är i Sverige i dag — för att klara sin existens och sina levnadsomkostnader, så är någonting generellt fel i samhället. Vi vet att arbetslösheten är en av orsakerna till att människor måste ha samhällets stöd. Så är det för en tredjedel av denna grupp. För en tredjedel beror det på att man har otillräckliga inkomster, såsom läget är för människorna i Snösätra, vilkas situation jag redogjorde för. Dessa människor arbetar, men hyran tar en så stor del av lönen, att de inte klarar sig utan ett socialbidrag. Maten är också väldigt dyr i vårt land. Mat och hyra väger tyngst för den tredjedel som har svårt att klara sig på sin lön. Om nödvändigheten att få socialhjälp för att klara sin ekonomi beror på arbetslöshet och på en allmän dyrtid, tycker jag att det handlar om sådana spörsmål som staten har det yttersta ansvaret för. Därför borde också staten ta ett större ansvar för människornas trygghet. Jag tycker att det är fel att skyffla över den här frågan på kommunerna. Vi vet hur många kommuners ekonomiska situation ser ut. Vi vet dessutom att socialhjälpstagarna är många fler i en fattig kommun som Botkyrka än i en rik kommun som Lidingö. De sämst ställda kommunerna drabbas alltså hårdast av den situation som jag tycker att staten och regeringen har det yttersta ansvaret för. Finansieringen av SOFT kostar förstås ett antal miljarder kronor. Men det är en samhällsekonomisk kostnad som ändå måste betalas ut. Jag tycker att det är mera rättvist om man tar pengarna över den statliga budgeten, än att kommuner orättvist skall drabbas av denna kostnad. Jag tycker således att det skall ligga på en annan nivå. Vi måste ändå betala ut denna summa, oavsett om det kostar 2 miljarder kronor för staten eller 2 miljarder kronor för kommunerna. Det borde inte vara någon fråga att strida om — pengarna skall ju ändå betalas ut. Vi tillåter ju inte att folk svälter ihjäl i vårt land. Jag vill än en gång upprepa att staten borde ta hand om det här. Det är bra att de allmänna råden skall komma. Jag har inte sett dem ännu. Jag litade på fru Sigurdsen förra året när vi debatterade denna fråga. Nu har det dröjt ett helt år, och de allmänna råden har ännu inte kommit fram. Vad jag förstår kommer ändå dessa orättvisor att bestå. Differensen mellan kommuner som betalar mycket i socialbidrag — eller rättare sagt har skälig storlek på socialbidraget — och de som inte gör det kommer fortfarande att finnas kvar. Spännvidden är mellan 75 och 140 96, vilket är en stor differens. Under det år då vi diskuterat frågan har visserligen skillnaden minskat med 10 26, men som jag sade tidigare går det med snigelfart. Tydligen tycker inte regeringen att den behöver göra någonting åt detta, eftersom socialstyrelsens norm bara skall vara en allmän rekommendation. Det kommer inte — om jag förstod saken rätt — att bli någon riksnorm som kommunerna har att rätta sig efter. Jag vill gärna att fru Sigurdsen kommenterar detta. Jag skulle bli glad om vi fick en norm som alla kommuner hade att rätta sig efter. Annars kommer orättvisorna att bestå. Det kan alltså vara en skillnad på tusentals kronor, beroende på i vilken kommun som man råkar bo.
Herr talman! Den stora' ökningen av socialbidragskostnaderna skedde under åren 1981 och, kanske framför allt, 1982. Kostnaderna för socialbidragen ökade i fasta priser med 38 96 under 1982 och med 18 96 under 1983. De beräknas öka med 12 96 under 1984. Det är alltså fortfarande en ökning, men takten har gått ned. Låt mig återkomma till Inga Lantz resonemang om ett socialförsäkringstillägg, SOFT. Pengarna måste i alla fall tas någonstans. Eller skall jag förstå Inga Lantz resonemang så, att det är kommunerna som skall ge staten pengar för att staten skall kunna inrätta ett socialförsäkringstillägg? Någonstans ifrån måste vi få de 2,3 miljarder som det rör sig om för att kunna inrätta SOFT. Jag tycker inte att vi skall diskutera de allmänna råden, Inga Lantz, förrän vi har sett hur de ser ut. Om man under lång tid har arbetat sig fram till riktlinjer för hur socialbidragsnormerna skall beräknas, skall vi enligt min mening avvakta riktlinjernas utformning och vad de kommer att få för resultat. När socialtjänstlagen antogs uttalade riksdagen att man inte skulle fastställa någon riksnorm. Jag tror inte att det skulle vara riktigt bra om riksdagen fastställde ett belopp som kommunerna skall betala ut i socialbidrag. Jag är angelägen om att vi skall få en minskning av den spännvidd som i dag finns, men jag tror aldrig att vi kommer fram till — eller att vi skall komma fram till — att det i alla kommuner i varje enskilt fall skall betalas ut exakt ett visst belopp. Jag delar Inga Lantz och andras mening att det är en för stor spännvidd. Det sades när socialtjänstlagen antogs, och det uttalandet står fast i dag. Min förhoppning är att spännvidden skall bli mycket mindre när de allmänna råden finns och kommunerna har börjat tillämpa dem.
Herr talman! Jag får väl låta mig nöja med det och komma tillbaka när vi har sett:de allmänna råden. Men jag skulle ändå vilja fråga om Gertrud Sigurdsen tycker att det system som vi har, med dess olika normer, är rättvist. Det rör sig alltså om en differens från 75 till 140 9260. Nu säger Gertrud Sigurdsen att det skall ske en minskning, men var ligger toleransgränsen? Hur stor skall minskningen vara för att det skall bli ett rättvist system? Jag tycker att det nuvarande systemet är oerhört orättvist. Jag hade hoppats att Gertrud Sigurdsen skulle kunna säga mer i denna fråga. Här har hon bara uttalat att hon har förhoppningar om en minskning och att hon tycker att det skall vara en skillnad mellan olika kommuner. Jag minns inte vem som hade utrett det, men av någon av de broschyrer som jag har läst framgick att levnadskostnaderna är lika stora var man än bor, vare sig det är i Haparanda, Botkyrka, Stockholm eller Malmö. Därför borde också, menar jag, socialbidragen vara lika stora över hela landet. Förut fanns det kanske ett motiv för att socialbidragen var olika, därför att kostnaderna varierade från kommun till kommun, men så är det inte nu. Kostnaderna är likadana över hela landet. Därför borde också socialbidragen vara lika stora. En sista fråga: Hur ser regeringen på en allmän socialförsäkring, som skulle kunna täcka alla former av inkomstbortfall i olika tänkta situationer?

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Måndagen den Svaret kan tolkas på två sätt. Den tolkning som ligger närmast till hands är 26 november 1984 att regeringen inte har för avsikt att fullfölja sitt löfte till pensionärerna om värdesäkrade pensioner och därmed inte kommer att kompensera pensionärerna för hyresoch avgiftshöjningar som inträffar under december månad. = rd kasituationen för Det är möjligt att socialministern tycker att detta är en elak tolkning, men det vissa ATP-pensioär svårt att dra några andra slutsatser av texten. Det står klart angivet att — ,ärer några särskilda åtgärder utöver vad regeringen redan gjort inte planeras för att kompensera pensionärerna för hyreshöjningarna. Socialministern väljer alltså att framhålla vad som gjorts tidigare i stället för att avge någon som helst viljeyttring för den närmast kommande tiden. Den andra tolkningen av interpellationssvaret är att socialministern tiger med tanke på veckans förhandlingar med pensionärsorganisationerna. Han är hemlighetsfull som inför en avtalsrörelse. Men förhandlingar med pensionärerna kan inte betraktas som en avtalsrörelse eller ske på samma villkor som en sådan. Det handlar egentligen bara om i vilken utsträckning regeringen är beredd att leva upp till sina löften om värdesäkrade pensioner. Hyresoch skattehöjningarna i december kommer inte att räknas med när det nya basbeloppet fastställs i november. Det kommer inte heller att räknas med när konsumentprisindex fastställs nästa år i november. Det finns uträkningar som visar att om höjningarna inträffat före den 15 november i år, skulle det ha medfört en ytterligare höjning av basbeloppet med 200 kr. för nästa år. Pensionärerna kommer därför att nästa år förlora mellan 300 och 1 000 kr. beroende på tilläggspensionens storlek. Sammantaget blir enligt dessa uträkningar hela förlusten för pensionärsgruppen 825 milj.kr. Vilka beräkningar har regeringen gjort? Vilket besked kommer ni att ge pensionärerna på den punkten? När politiker avger löften så har människor rätt att förvänta sig att löftena skall infrias. År 1983 infördes en tillfällig höjning av förmögenhetsskatten. Det var ett gammalt krav från vpk. Borgarna kritiserade det beslutet hårt och uttalade stor skepsis mot regeringens löfte att denna skattehöjning bara skulle gälla under ett år. Nu är det klart att regeringen höll sitt löfte. Finansdepartementet har bekräftat att fr.o.m. nästa år försvinner den tillfälliga förmögenhetsskatten. Det innebär att för förmögenheter mellan 300 000 och 400 000 kr. försvinner skatten helt och hållet. För 400 000 kr. blir minskningen 1 000 kr., och för en förmögenhet på 500 000 kr. minskar skatten med 2 000 kr. Om man har en miljon får man en skattesänkning på 7 000 kr. Det blir sammanlagt 900 milj.kr. i skatteinkomster som regeringen avsäger sig fr.o.m. nästa år. 1982 gav socialdemokraterna ett löfte till pensionärerna. Pensionerna skulle värdesäkras. Det löftet bröts redan förra året. Nu urholkas pensionerna ytterligare, ungefär med samma belopp som förmögenhetsskatten minskar. Jag undrar om socialministern anser att det kan medföra problem, om människor uppfattar detta så, att vissa löften är mer bindande än andra.

Herr talman! Socialministern hade förmodligen omdömet om mig klart redan när han skrev svaret på interpellationen. Han hade beslutat sig för att utgå från att jag är okunnig. I stället för att diskutera det svåra problemet med pensionärernas ekonomiska och sociala situation, skriver han ett från sin ministersynpunkt undervisande svar till mig om hur pensionssystemet fungerar. Jag tackar givetvis för den lektionen, men en del av dessa regler kunde jag redan, eftersom jag sitter i socialförsäkringsutskottet. När det gäller kompensation för de hyreshöjningar som inträffar i december månad tycker jag det är bra att socialministern har klargjort att pensionärerna skall få kompensation för dem. Men problemet är ju att de inte får kompensation för dem under nästa år, utan får vänta till 1986, eftersom höjningarna i december inte kommer med när man fastställer konsumentprisindex i november. Är det inte så? Pensionärerna får alltså vänta ett helt år innan de kan få kompensation för dessa höjningar. Det kan faktiskt innebära problem för pensionärer som har mycket låg ATP. Jag vill ta ett konkret exempel, för det är svårt när man pratar om pensionärerna som en enhetlig grupp. De har ändå ganska olika villkor sinsemellan. Jag tar då som exempel en pensionär vars pensionsbesked jag har fått låna. Det är en kvinna med en folkpension på 1 625 kr. Hon är änka, så hon får en del av makens tilläggs-ATP, 1918 kr. Hon har bostadstillägg och även skatteavdrag, eftersom hon har tilläggs-ATP. Hon får ut 3 237 kr. i månaden. Jag tror inte det är något ovanligt. Hon har utgifter för hyra på 1 135 kr. och för el på 416 kr. och för telefon och TV på 120 kr. Det blir 1 671 kr. Vidare måste hon äta för 1 000 kr., och hon räknar med 60 kr. för färdtjänst. När hon har betalat sina fasta utgifter blir det kvar 446 kr. i månaden, och det skall räcka till allt det andra. Hon är 67 år och har litet problem med tänderna. Hon behöver gå till tandläkare, 153 men det är ganska dyrt nu för tiden att få proteser justerade osv. Det handlar också om hårfrisörska och fotvård. Hon har fått avsäga sig hemsamarit — när taxorna inom hemtjänsten höjdes hade hon inte råd med det längre. Det är svårt att förklara för denna kvinna att pensionärerna som grupp har fått det så mycket bättre. Hon har också svårt att se hur hon skall kunna kompensera sig för de höjningar som inträffar under december månad, som hon får vänta ända till 1986 för att få kompensation för. Jag tror inte, socialministern, att man behöver ha ett särskilt konspiratoriskt sinnelag för att kunna se parallellen här. Regeringen säger visserligen att landets ekonomiska situation är god nu. Men det är ju så att man har råd att avstå från förmögenhetsskatter på nästan en miljard men inte har råd att kompensera pensionärerna för de höjningar som de drabbas av i december som inte ger utslag i basbeloppet. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att dra den parallellen. Jag undrar om inte pensionärsorganisationerna också kommer att göra det när veckans samtal inträffar.

Herr talman! Oavsett vad socialministern anser om mig, anser pensionärsorganisationerna att den höjning som skall ske av basbeloppet med utgångspunkt i konsumentprisindex inte är tillräcklig. De kräver, för att de skall anse sig kompenserade, upp till 10 96. Det är alltså inte min utan pensionärsorganisationernas uträkning. Jag kan förstå att socialministern inte vill kommentera detta att regeringen avstår från att ta ut skatt på stora förmögenheter under nästa år. Jag antar i alla fall att socialministern känner på sig att detta kommer att medföra vissa problem, att staten anser sig ha råd att avstå från att ta in 1 miljard i skatt på stora förmögenheter. Men regeringen säger att den har svåra ekonomiska problem när frågan om kompensation till pensionärerna skall diskuteras. Det måste bli ett dilemma för socialministern.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Bakgrunden till den här frågan är det faktum att ett antal pensionärer som ansöker om pension under senare delen av året får en retroaktiv ersättning som de sedan får skatta för det året. Det gör att man ekonomiskt förlorar en del. Detta gäller för förtidspensioner, hustrutillägg och änkepensioner. Av svaret framgår det att för en hel del av dessa människor betyder inte detta särskilt mycket, eftersom de får sjukersättning som sedan dras av. Vidare framhålls att de som blir över inte är så förfärligt många. Jag vet inte hur många de är, men jag tycker egentligen inte att det är så förfärligt intressant hur många de är. Det är en orättvisa mot dessa pensionärer, och den orättvisan tycker jag att man borde göra allt man kan för att undanröja. Det som händer är att dessa pensionärer får en högre skatt — progressiviteten blir helt enkelt högre när man får pengarna på ett år. Men framför allt, och det tas även upp i svaret, får detta betydelse för de avdrag som en pensionär kan göra för nedsatt skatteförmåga. Har man 5 000 kr. i intäkt blir avdraget som man får göra 2 200 kr. mindre. Har man 10 000 kr. i intäkt blir det 4 000 kr. mindre, och har man 15 000 kr. i intäkt blir det 6 000 kr. mindre. Det gör alltså att dessa människor får en högre skatt, och för pensionärer betyder de här pengarna faktiskt ganska mycket. Jag tycker inte att det är acceptabelt att pensionärer på det här sättet blir lidande av att riksförsäkringsverket underlåter att ge pensionärerna information. Det gäller dels informationen om de möjligheter man har, dels informationen om hur den här inkomsten, som man har fått tillagd på pensionen, är fördelad på olika år. I slutet av svaret står det ganska klart att riksförsäkringsverket kommer att göra något åt detta. Det är jag mycket glad för. Jag är tacksam om denna interpellation har fått riksförsäkringsverket att ta detta steg, eftersom det är mycket angeläget att man gör det. Jag tycker att det borde gå ganska snabbt att göra något, eftersom det inte handlar om särskilt många fall. Därför borde det inte heller vara alltför krångligt att när man skickar ut beskedet till pensionärerna även tala om hur stor del av pengarna som rör ett tidigare år. Det borde gå ganska snabbt. Jag skulle avslutningsvis också vilja ställa några frågor till socialministern: Hur många pensionärer handlar det om? Är det tusentals pensionärer, vilket jag förmodar att det är, eller är det ännu fler? Hur lång tid kommer det att ta innan man har klarat av dessa diskussioner? För min del tycker jag att man borde ha klarat av dem så att det nya systemet borde kunna gälla från den 1 januari 1985. Det finns en passus i svaret som jag är litet fundersam över. Det står där att problemet i många fall beror på att ansökningen har kommit in för sent. Vad avser socialministern med den passusen? Är det meningen att den pensionär som har varit försumlig och kommit in sent med ansökan skall skylla sig själv eller skall straffas för detta? Egentligen är det tillräckligt straff att man fått vänta längre på pengarna än man skulle ha behövt annars. Alla skall behandlas lika, oavsett detta, när det gäller beskattningen av pengarna. Jag skulle vara tacksam om socialministern ville kommentera dessa frågor.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

Herr talman! Nic Grönvall har i en fråga beskrivit ett visst uppträdande från statsråds sida i samband med deras besvarande av interpellationer och har med hänvisning till detta frågat mig dels om ett sådant uppträdande står i överensstämmelse med god parlamentarisk arbetsordning, dels om regeringen överenskommit att generellt iaktta en snävare hållning till oppositionens riksdagsmän. Regeringen eftersträvar en god parlamentarisk ordning och har självfallet inte, som Nic Grönvall antyder, överenskommit att behandla oppositionens riksdagsledamöter på något särskilt sätt.

Herr talman! Jag tackar vice statsministern för svaret. Jag förstår nu, sedan jag berett den här frågan litet bättre, varför seden bjuder att tacka ett statsråd för svaret. Det är nämligen så att statsråden enligt våra grundlagar inte är skyldiga att lämna svar på interpellationer och frågor. Det är ett ganska överraskande faktum. Jag beklagar att vice statsministern inte fann skäl att svara på den första frågan, som ju är ganska konkret. Jag frågar nämligen om det beteende som jag skildrade var i överensstämmelse med vad man kunde kalla för god parlamentarisk arbetsordning. Sedan jag ställde den här frågan har många riksdagsmän sagt till mig att de egentligen beklagade att det inte var en interpellation, så att andra riksdagsmän skulle ha kunnat redovisa sina egna erfarenheter av precis samma slag som mina, nämligen att statsråden ger ett svar och därefter låter frågan falla utan att fortsätta att debattera den. Interpellationer och frågor utgör en del av riksdagens kontrollmakt. Det borde därför vara självklart att statsråden hade att gå in i debatt med riksdagsmännen. Därutöver innehåller frågeoch interpellationsinstitutet många element av stor betydelse för de enskilda riksdagsmännen. Man får tillfälle att inhämta information, tillfälle att söka efter preciseringar av regeringens politik, som sedan styr riksdagsmännens handlande i utskott och i motionsskrivande och även i strävandena efter att finna breda lösningar på de problem vi har att handlägga. Man får tillfälle att penetrera problem med statsråden, och slutligen får man tillfälle att diskutera frågor som normalt sett inte behandlas av riksdagen, frågor av mera regional natur. Det förefaller av statsrådet Carlssons inlägg i en debatt med Per Unckel för en tid sedan vara så, att statsrådet Carlsson skulle dela den uppfattning som jag nu framfört, nämligen att frågeoch interpellationsdebatter är någonting väsentligt och centralt. Jag vill fortsätta min argumentation genom att be om ett svar på den första frågan, som jag uppfattar som synnerligen viktig. Jag undrar om inte statsrådet Carlsson vill medge att det är grundläggande att statsråden verkligen deltar i debatter och inte bara lämnar ett kortfattat och enkelt svar på de spörsmål som de ställs inför.

Herr talman! Nic Grönvall åberopar den debatt som jag hade med Per Unckel. Det gällde frågan om inte statsråden i större utsträckning kunde besvara frågorna redan en vecka efter det att de ställts. Det intressanta var att när jag nu fick nästa fråga och ville uppfylla detta önskemål och svara direkt, vid första tillfälle, kunde Nic Grönvall inte ta emot mitt frågesvar. Detta är alltså inte bara en fråga om ordning och parlamentarisk sed inom regeringen, utan det kan också vara ett problem när det gäller riksdagsledamöterna. Om statsråd skall gå upp i replik eller inte går det inte att svara generellt på. Det jag vanligen har mött kritik för har faktiskt varit att statsråden tar för många repliker, med hänsyn till att det är många frågare och många svarare som väntar. Det måste bli en bedömning i varje särskilt fall. Man kan inte utge några generella rekommendationer. Jag kan förstå att en ledamot som har väntat i 10,5 timmar på sitt svar blir besviken om det inte blir en lång debatt. Men det är också ett problem för statsråd, med hänsyn till den arbetsbörda man har, att sitta och vänta under så lång tid. Herr talman! Jag tycker att vi återigen hamnar i en debatt som Per Unckel tog upp vid det förra frågetillfället, nämligen om man inte mellan partierna skulle fundera över någon form av reformering av frågeinstitutet, så att det ger större utbyte för ledamöterna, för allmänheten och förhoppningsvis också för regeringen. Då är vi emellertid inne på en annan fråga än den som Nic Grönvall har ställt. Det är dock mera detta saken rör än sådana små petitesser som om statsråd tar replik eller inte.
Herr talman! Jag tackar för att statsrådet Carlsson tog replik. Jag tycker det var trevligt. Den debatt som fördes med Per Unckel gällde frågan om tiderna. Den här — Nr 37 debatten gäller inte frågan om tiderna. Jag kunde alltså säga till statsrådet Tisdagen den Carlsson på samma sätt som statsrådet Carlsson sade till Per Unckel: Detta är 27 november 1984 en annan fråga, den kan vi ta vid en särskild frågestund. Det är riktigt att detta gäller just frågeinstitutets livskraft och förmåga att Om besvarandet av sttranera intresse här i jaromaren KOR Jedamöteris och naturligtvis hos den interpellationer i allmänhet som lyssnar. Då är det väl inte en petitess, statsrådet Carlsson, att riksdagen begära att de statsråd som svarar på frågorna eller interpellationerna åtminstone sade när de läste upp sitt svar: Av detta eller detta skäl avser jag f.n. inte gå in i debatt i denna fråga. De kunde gärna lämna en hänvisning till bristande tid, trötthet eller vad som helst. Nog vore det väl angeläget att vi uppnådde åtminstone den formen att den riksdagsman som ställt frågan eller interpellationen fick besked om varför han behandlas på detta sätt? Ofta har ju riksdagsmännen lagt ner ganska stor möda på att förbereda sig inför frågedebatten. Det är därför jag tycker att man i den allmänna beredningen i regeringskretsen kunde ta upp den här saken med denna utgångspunkt. Jag vore tacksam om statsrådet Carlsson ville meddela att så skall ske.
Herr talman! Det Nic Grönvall begär här är alltså att statsråden redan i sitt svar skulle ange om de tänker gå in i en replikväxling eller inte. Detta är naturligtvis helt omöjligt. Det beror ju i någon mån på vad riksdagsledamoten har att säga. Tyvärr är det ju så att sakligt sett inte varje replik från riksdagsledamöterna ger anledning för statsråden att uppehålla sig vid ämnet. Detta måste man ta ställning till sedan riksdagsledamoten har gjort sitt inlägg, det kan man inte göra när man skriver ut frågesvaret i regeringskansliet. Jag hoppas att detta inte i någon större utsträckning har drabbat just Nic Grönvall, utan att det var ett speciellt skäl som gjorde att inlägget inte föranledde någon replik från statsrådets sida.
Herr talman! Jag kan inte säga att det drabbar mig särskilt ofta, för jag tror inte jag hör till de frekventa frågarna. Jag måste medge att Ingvar Carlsson har en poäng när han säger att det inte går att skriva in denna ståndpunkt i frågesvaren.
Allmänna prisregleringslagen är en beredskapslag som alltid är i kraft men som får tillämpas endast i vissa särskilda lägen såsom i fall av krig och krigsfara eller om av annan orsak fara har uppkommit för allvarlig prisstegring inom riket på viktigare varueller tjänsteområden. Regeringens målsättning för år 1985 är emellertid att prisstegringarna skall bli lägre än under 1984 och ej överstiga 3 Zo.
Det vore ändå ganska lugnande och trevligt för frågeställaren om statsrådet i varje fall efter att ha hört riksdagsmannens inlägg — vare sig detta är platt eller intelligent — meddelade: Jag har ingenting att tillägga i dag, av följande skäl. Det är vad jag begär, och det vore som sagt trevligt om statsrådet Carlsson ville bereda ärendet så i regeringskretsen.
Med anledning härav frågar jag finansministern: Är det inte emot lagens syfte att begära förlängd tillämpning när utvecklingen enligt regeringens uppfattning kommer att bli rakt motsatt den som förutsätts i prisregleringslagen för dess tillämpning?
Herr talman! Jag skall ytterligare tillmötesgå Nic Grönvall genom att säga: Jag har ingenting ytterligare att tillägga i denna fråga nu. Vad jag har att redovisa har jag försökt säga i mina tidigare inlägg.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om det inte är emot prisregleringslagens syfte att begära förlängd tillämpning när utvecklingen enligt regeringens uppfattning kommer att bli rakt motsatt den som prisregleringslagen förutsätter för dess tillämpning. Hugo Hegeland syftar på att regeringens mål är att prisstegringarna under loppet av 1985 skall nedbringas till nivån 3 26, dvs. klart lägre än under 1984. Regeringen har i proposition 1984/85:26 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen närmare redovisat grunderna för att nu förlänga lagens tillämpningstid. De skäl som åberopas är att någon form av ekonomisk-politiska åtgärder kommer att bli aktuella om utvecklingen under år 1985 pekar i en riktning som äventyrar inflationsbekämpningen och att riskerna för allvarliga prisökningar på viktigare varuoch tjänsteområden inte kan anses avvärjda. Propositionen kommer senare att bli föremål för debatt här i kammaren. Regeringens förslag bygger givetvis på bedömningen att förutsättningar finns för att fortsätta att tillämpa allmänna prisregleringslagen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret och ser med förväntan fram mot att få veta om det blir ett fortsatt replikskifte eller ej. Det beror på hur mycket man kan provocera ett statsråd. En del verkar rätt trötta av allt vårt frågande, så ibland vet man på förhand att man inte får något svar. Det är en sak i svaret som förvånar mig. Här säger finansministern att de skäl som åberopas av regeringen när den begär förlängd tillämpning av prisregleringslagen är att ”någon form av ekonomisk-politiska åtgärder kommer att bli aktuella om utvecklingen under år 1985 pekar i en riktning som äventyrar inflationsbekämpningen och att riskerna för allvarliga prisökningar på viktigare varuoch tjänsteområden inte kan anses avvärjda”. I prisregleringslagen står det att den skall tillämpas när det är krig och krigsfara. Det har vi ännu ett bra stycke kvar till. Men sedan står att ”har av annan orsak uppkommit fara för allvarlig prisstegring inom riket” kan man begära tillämpning. Men det har ju inte uppkommit en allvarlig fara, eller hur? Här talar statsrådet mycket riktigt om vad som kan bli aktuellt under år 1985, och jag tycker att det bekräftar min uppfattning att förslaget att begära förlängd tillämpning av prisregleringslagen absolut strider mot prisregleringslagens syfte. Jag kan inte se att det uppkommit en fara i år för allvarlig prisstegring. Tvärtom berömmer sig regeringen av att ha fått ned prisstegringstakten i år jämfört med föregående år, och dessutom är ju finansministern övertygad om att det kommer att gå ännu bättre nästa år. Jag förstår inte var denna fara syns någonstans, utan det verkar som om finansministern absolut inte vill erkänna att det egentligen är ett misstag att lägga fram förslaget. Herr talman! Jag erinrar mig att när finansminister Kjell-Olof Feldt var ung byråsekreterare gav Tage Erlander om honom omdömet att han var klok som en hund. Det var efter några intelligenta kommentarer efter valet 1960, möjligen 1958. Om Kjell-Olof Feldt sade man på den tiden att när han blev finansminister, vilket jag förutspådde 1962 i en debatt, skulle man kunna säga att han t.o.m. hade blivit klok som Gunnar Sträng. Det kan jag dock inte säga efter att ha läst det här svaret. Tyvärr måste jag i det här fallet åberopa ett annat djur. Jag tycker att finansministern är envis som en åsna när han framhärdar i att det är ett riktigt beslut att lägga fram förslag om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen.
Herr talman! Jag tycker att Hugo Hegelands fråga på sätt och vis illustrerar problemen med vårt frågeinstitut. Det Hugo Hegeland egentligen frågar om är varför regeringen har lagt fram en viss proposition. Sedan vill han ha mig att erkänna att det var ett misstag att lägga fram denna proposition. Saken är den, som Hugo Hegoland mycket väl känner till, att han har rätt att motionera i anledning av propositionen, att hans parti kommer att delta i behandlingen av propositionen i riksdagens utskott, och att propositionen senare kommer upp till behandling och debatt här i kammaren. Men det är klart att om vi skall debattera varje fråga två gånger — om det är Hugo Hegelands avsikt — skall han naturligtvis ställa sådana här frågor. Jag menar alltså att skälet till att vi lägger fram förslag om förlängning av den allmänna prisregleringslagen är att det fortfarande finns risk för allvarlig prisstegring i landet. Detta är min bedömning, och den delas av många andra som Hugo Hegeland i andra sammanhang ansluter sig till. Han brukar ju säga, och har sagt det till mig i debatter vi har haft, att vi aldrig kommer att klara inflationsmålet för 1985. Detta understryker väl att vi då måhända behöver förstärka de instrument som samhället har i sina händer för att motverka inflationen. Detta är motiveringen, och vid den kvarstår vi. Vill Hugo Hegeland underkänna den går det att rösta mot propositionen när den behandlas här i kammaren.
Herr talman! Vi har väckt en motion om avslag på propositionen där regeringen begär förlängd tillämpning av prisregleringslagen. Prisregleringskommittén rekommenderade ”att prispolitiken inte bör fortsätta i sin nuvarande form. Detta innebär i första hand att formella prisregleringar enligt prisregleringslagen inte bör tillämpas som ett reguljärt inslag i den ekonomiska politiken.” Men det är ju det regeringen nu gör. År efter år har ni begärt förlängning av tillämpningen av prisregleringslagen. Vad som kommer att hända nästa år är en sak — och jag har uppfattningen att regeringen tyvärr inte kommer att nå målet om en prisstegring på bara 3 70. Men det står ju i prisregleringslagen: ”Har av annan orsak uppkommit fara för allvarlig prisstegring inom riket Finansministern kan väl emellertid inte med bästa vilja i världen påstå att det i dag — eller när propositionen lades fram — har uppkommit fara för allvarlig prisstegring inom riket. Det är fullkomligt obegripligt för mig hur man kan hävda det. I så fall är det mot lagens syfte att begära fortsatt tillämpning. Om det skulle uppstå en allvarlig fara nästa år, då har ju regeringen möjlighet att tillämpa lagen för att sedan vända sig till riksdagen inom en månad — så i och för sig behöver ingen ändring ske.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har — med hänvisning till att det enligt uppgifter i massmedia har inträffat att rättelser i självdeklaration av taxeringsnämnd har skickats ut så att de nått deklarant efter det att taxeringsnämnden har avslutat sitt arbete — frågat mig om jag är medveten om att denna situation kan inträffa och om jag i så fall är beredd att medverka till en förändring. Taxeringsnämnden bör givetvis i största möjliga utsträckning undvika att besluta om avvikelse från självdeklaration så sent under taxeringsperioden att den skattskyldige går miste om möjligheten att få beslutet omprövat hos nämnden. Det kan dock någon gång vara ofrånkomligt att ett beslut meddelas sent under perioden, t.ex. när förseningen beror på den skattskyldige. Jag vill också påpeka att det inte är riktigt som Sten Andersson påstår i sin fråga, att det i dessa fall bara återstår den långa proceduren att överklaga till länsrätten. Länsstyrelsen och lokal skattemyndighet har nämligen i vissa fall möjlighet att på ett enkelt sätt rätta taxeringar som blivit för höga, t.ex. i fall då uppenbara felaktigheter föreligger eller om den skattskyldige styrkt sin rätt till avdrag först efter taxeringsperiodens utgång. Frågan om vilka regler som skall gälla för omprövning och rättelse hos taxeringsnämnden eller skattemyndigheterna utreds av skatteförenklingskommittén , och ett betänkande är att vänta i mitten av år 1985. Frågan torde därmed komma upp till prövning inom en relativt snar framtid.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tisdagen den Jag vill understryka att jag inte anser att alla taxeringsnämndsordförande 427 november 1984 saknar förnuft och logik, lika litet som jag inbillar mig att alla deklaranter är vita som snö. Trots detta påstår jag att många deklaranter behandlas på ett : Om kompensation stötande sätt. Det har länge sagts att myndigheterna skall vara allmänhetens tillhandikappade tjänare. Tyvärr är det i dag mycket lätt att finna många människor som bilägare för bensinbestämt påstår att myndigheterna blivit allmänhetens mästrare. Det har hänt skattehöjningen t.ex. i bilavdragsfrågor att taxeringsnämnder konstruerat tidtabeller som verkar grunda sig på de gamla kartorna i telefonkatalogen. Det måste vara besvärligt att skapa förtroende för en myndighet som vid skrivbordet konstruerat resplaner som spricker vid första kontakt med verkligheten. Vad som är än mer besvärligt är det faktum att deklaranter fått besked om avvikelser från deklarationen efter det att taxeringsnämnden avslutat sitt arbete. Nu säger finansministern i sitt svar att man kan få ändring till stånd ganska lätt, men om man har fått sig förelagd en tidtabell som är så konstruerad att den spricker vid första kontakt med verkligheten och likväl får rekommendationen att överklaga taxeringsnämndens beslut i länsrätten, undrar jag vilka fall finansministern avser. Nämnda metod tillämpas även i de fall som man uppfattar som solklara, och det är enligt min mening kapitalt fel. Det är, herr finansminister, ingen hemlighet att tolkningen av ordet solklart är helt olika hos deklaranter och taxeringsnämnder. Det är ingen överdrift att påstå att det finns en stor folkmajoritet bakom kravet på att en deklarant alltid direkt hos nämnden skall kunna påtala felaktigheter i dess beslut. Om det är så att en taxeringsnämnd inte är skyldig att till en deklarant i tid sända ut uppgifter om ändringar i deklarationen, förutsätter jag att finansministern — jag tyckte mig förstå av svaret att det kanske är möjligt — kommer att vilja medverka till en ändring därvidlag. Jag vill till sist, herr talman, inte som många andra gå så långt att jag yrkar på att vissa taxeringsnämndsordförande lämnar sina uppdrag, även om det finns fall där detta ligger mycket nära till hands. Däremot anser jag att utbildningen av taxeringsnämnderna borde utökas till att även omfatta respekt och förståelse för enskilda människor. Jag skulle genom exempel vilja få veta vilka fall finansministern avser, när han säger att man på ett enkelt sätt kan få rättelse utan att gå till länsrätten.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativet till att skattebefrielse för handikappade bilägare skall utgå för mer 167 än de 700 liter bensin per år som i dag är gränsen. Handikappade som för sin huvudsakliga förvärvsverksamhet eller för sin utbildning är varaktigt beroende av bil kan enligt vägtrafikskattelagen befrias från fordonsskatten för bilen. Ett beslut om en sådan skattebefrielse medför också att den handikappade kan återfå den försäljningsskatt som betalats vid inköp av en ny bil. Vidare utbetalas, om bilen är bensindriven, årligen ett bidrag som motsvarar skatten på 700 liter bensin. Vid inkomsttaxeringen gäller vidare att den som på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för resor mellan bostad och arbetsplats får avdrag för bilkostnaderna oavsett avstånd och tidsvinst. Avdrag får göras för de faktiska bilkostnaderna, om detta är fördelaktigare för den skattskyldige än avdrag enligt den vanliga schablonen. Eftersom det särskilda bensinbidraget till de handikappade beräknas för ett visst antal liter anpassar sig bidraget automatiskt vid en höjning av skatten på bensin. De handikappades förmåner förändras inte genom den av regeringen nu föreslagna bensinskattehöjningen. Någon omprövning av regeln att skatteförmånen bör beräknas på 700 liter har inte varit aktuell i samband med förslaget om höjd bensinskatt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Stödet till handikappade bilister har urholkats mycket kraftigt under senare år. Detta kan också tydligt avläsas i statistiken. Allt färre får bidrag till inköp av bil — inte därför att behovet minskat, utan därför att reglerna är så utformade att snart ingen är berättigad till bidrag. Det är anmärkningsvärt att vi låtit stödet till de människor, som mer än några andra i detta land är beroende av bil, urholkas så kraftigt. Bilen är benen för de rörelsehindrade. Många handikappgrupper får i dag inget stöd alls utan får i onödan anlita kommunernas färdtjänst. När det gäller bilstödet finns en snårskog av bestämmelser. Det borde därför vara mycket angeläget för regeringen att snart lägga fram den efterlängtade propositionen om nytt bilstöd. När så regeringen lägger fram förslaget om en höjning av bensinskatten kompenserar man glesbygdsborna. Vi i riksdagen tycker inte att det räcker. I morgon kommer vi förmodligen att fördubbla den kompensation regeringen föreslagit. Men de handikappade bilägarna är bortglömda. I avvaktan på att ett nytt bilstöd kommer vore det mycket enkelt att åtminstone höja gränsen då det gäller den skattebefrielse som vissa handikappade bilägare i dag har — från 700 till kanske 800 liter om året. I dag är det 11 000 personer som har detta stöd. Visst får de kompensation för skattehöjningen på 700 liter bensin, men handikappade bilister har — precis så som det framhölls i SOU 1982:44-— högre kostnader, en högre bensinförbrukning än de flesta andra bilister, därför att de alltid är beroende av automatväxel. På 1500 mils körning har de en merkostnad på 600 kr. beroende enbart på ökad bensinförbrukning. Det är alltså inte korrekt att säga att handikappade bilister inte drabbas mer än andra — det gör de faktiskt. Dessutom måste en handikappad åka bil betydligt mer än andra människor, eftersom det inte finns några alternativ — inte ens tåg vid långa sträckor. Jag återkommer därför till beredvilligheten att tillmötesgå glesbygdslänens bilister. När får handikappade bilister, som faktiskt är i en ännu värre situation, samma tillmötesgående? Kommer ett förslag om ökad skattebefrielse att framläggas? Eller kommer propositionen om ett nytt bilstöd att framläggas inom kort?
Herr talman! Margareta Persson är något sent ute med frågor som rör den proposition som skall behandlas av riksdagen i morgon. Hon hade haft rika tillfällen att fråga mig om denna sak, t.ex. när den behandlades av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. När det sedan gäller Margareta Perssons frågor om kommande förslag beträffande samhällets stöd för de handikappade vill jag bara säga att en budgetproposition kommer att avlämnas i januari.
Herr talman! För att anknyta till Hugo Hegelands inlägg här tidigare kan jag säga att jag skäms som en hund att jag inte upptäckte det här problemet i tid. Men jag får hoppas att finansministern, när han nu fått kunskap om att handikappade bilister faktiskt har en ökad bensinförbrukning, tar denna kunskap till sitt hjärta och återkommer i budgetpropositionen i januari.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har med anledning av uppgifter i pressen frågat mig om jag vill medverka till lagändring som förhindrar att en anställd som efter 25 års tjänst eller mer från sin arbetsgivare erhåller ett tack för god insats skall riskera att få betala skatt för gåvan. Gåva som arbetstagare får från sin arbetsgivare är i princip skattepliktig inkomst. Skattefrihet föreligger emellertid för sedvanliga gåvor av minneskaraktär. Enligt anvisningar av riksskatteverket bör inte värdet av gåvan överstiga vad statseller kommunalanställda kan erhålla efter längre tids anställning eller ungefär 10 96 av basbeloppet. Jag anser att en anställd som har fullgjort en lång och trogen tjänst naturligtvis skall kunna uppvaktas med en minnesgåva utan att det medför inkomstbeskattning av gåvan. Det ligger emellertid i sakens natur att en sådan gåva för att vara skattefri bör ligga på en rimlig nivå. Var denna nivå skall ligga kan givetvis diskuteras. Riksskatteverket har dragit upp vissa vägledande riktlinjer för taxeringsmyndigheterna. Genom sådana riktlinjer bör bedömningen kunna bli i huvudsak enhetlig över hela landet. Vidare kommer förmånsbeskattningskommittén , som har till uppgift att göra en allmän översyn av beskattningen av naturaförmåner, att behandla frågan. Jag är därför inte nu beredd att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Först vill jag säga att jag inte tror att det var pensionärer utan anställda i Järfälla kommun som skulle få dessa guldklockor efter ett visst antal år i tjänst. Men de har väl fått mer än 100 kr. om året — vi får hoppas att de har fått lön också under dessa 35 år. Problemet är att det någonstans måste dras en gräns. Elisabeth Fleetwood anser att gränsbeloppet, som nu är 2 100 kr., är för lågt. Det kan man väl diskutera. Däremot är gränsen inte så konstruerad att den inte följer penningvärdets förändring, för den är knuten till basbeloppet. Om riksskatteverket tycker att 2 100 kr. är en skälig gräns för dessa presenter, kan det bero på att staten, som också delar ut guldklockor efter lång och trogen tjänst, f.n. köper in — här kan jag lämna exakta uppgifter — damarmbandsur för 1 344 kr. per styck plus moms samt herrarmbandsur för 1756 kr. per styck plus moms. Jag tror, Elisabeth Fleetwood, att de klockorna är precis lika bra som de Järfälla kommun har köpt in. Jag förstår att kommunens problem är att man inte kan få klockorna till samma pris. Jag kan bara säga: Jag hoppas att riksskatteverket observerar de prisskillnader som kan förekomma mellan statliga och kommunala uppköp. Jag kan inte tänka mig annat än att detta problem kan lösas utan att vi behöver ändra lagstiftningen. Det rör sig faktiskt om en ganska enkel tillämpningsfråga.

Herr talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att möjliggöra studier i gymnasieskolan för elever som drabbats av de ändrade reglerna för återbetalningspliktiga studiemedel. Låt mig först erinra om att vi nyligen genomfört flera förbättringar av stödet till gymnasiestuderande som kommer från hem med mindre god ekonomi. Det behovsprövade tillägget inom studiehjälpen har ersatts av ett extra tillägg, som lämnas med högre belopp och enligt generösare inkomstprövningsregler. Studiehjälpsberättigade elever får räknas in i syskonskaran då rätten till flerbarnstillägg fastställs. Den 1 januari nästa år höjs studiebidraget från 275 kr. per studiemånad till 400 kr. Samtidigt höjs åldersgränsen för bidragsförskott för elever som uppbär studiehjälp till 20 år. För elever som måste bo inackorderade under studietiden finns ett särskilt inackorderingstillägg i studiehjälpen. Detta lämnas utan inkomstprövning och består av ett grundbelopp, f.n. 440 kr./månad, och hemreseersättning, som varierar med avståndet till hemorten. I årets anslagsframställning har centrala studiestödsnämnden föreslagit en omkonstruktion av inackorderingstillägget, som medger en friare användning av pengarna för eleverna och en minskad administration. Jag avser att återkomma till denna fråga i budgetpropositionen. Då det gäller återbetalningspliktiga studiemedel för gymnasiestudier kvarstår möjligheterna att låna efter prövning mot föräldraekonomin oförändrade. Som jag framhöll i den proposition som låg till grund för riksdagens beslut om regeländringen då det gäller studiemedel prövade mot enbart egen ekonomi, så har föräldrarna ett försörjaransvar gentemot gymnasiestuderande barn även sedan dessa fyllt 18 år. Möjligheterna att låna efter prövning mot endast den egna ekonomin kvarstår dock, om vissa särskilda skäl är uppfyllda. Jag är medveten om att de nya reglerna i ett begränsat antal fall har lett till oönskade konsekvenser. Enligt vad jag har erfarit har detta observerats av CSN, och inom myndigheten pågår f.n. en översyn av föreskrifterna för tillämpning av dessa regler.

Herr talman! Jag ber först att få tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till att jag ställt frågan nämner utbildningsministern i sitt svar. Det har kommit in rapporter från elever som av ekonomiska skäl blivit tvingade att avbryta sin gymnasieutbildning. Jag tycker att den situationen rimmar mycket illa med det beslut som riksdagen fattade: att vi skulle prioritera framför allt elever från grundskolan, så att de får en utbildning i gymnasieskolan. Motiven till detta var just den enorma tekniska utveckling som vi upplever i samhället och den oerhört svåra arbetsmarknadssituationen för de unga människorna. Alternativen för dem som inte går i gymnasieskolan är en ungdomsplats eller en plats i ungdomslag. Dessa två verksamheter kostar också pengar för samhället. Viljeinriktningen då man skapade ungdomsplatserna var att ungdomarna skulle gå in i en reguljär gymnasieutbildning. Då kan det inte vara regeringens och riksdagens mening att vi skall stänga ute dessa människor på grund av ekonomiska problem. Jag är inte ensam om oron över den situation som har uppkommit. I Aftonbladet den 7 november beskriver en orolig mamma från Växjö situationen för sin son, som fyller 20 år i maj. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa ur den insändaren. Men jag kan rekommendera den för studium, därför att den klart och tydligt illustrerar vilken situation ungdomarna kan hamna i. TCO, SFS och Elevorganisationen driver kraven om rätt till studier och studieekonomi via Ungdomsbussen, som är en riksomfattande kampanj. Jag kan slutligen bara konstatera att myndighetsåldern tyvärr har höjts, om än inte formellt så reellt, till 20 år. Jag hoppas att det utbildningsministern säger i sista avsnittet av sitt svar innebär att man kommer att pröva ansökningarna mindre byråkratiskt än som varit fallet hittills.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om ett aktuellt förslag till kursplan för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan stämmer överens med regeringens uppfattning om skolans kunskapsförmedlande uppgifter. Inom skolöverstyrelsen arbetar man f. n. på en ny kursplan för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Den som nu finns är ca 15 år gammal, och arbetet ingår som en del av SÖ:s löpande läroplansöversyn. Jag har inhämtat att ett förslag just har varit på remiss och fått kritik på flera punkter. Det ”aktuella” förslaget blir aktuellt för regeringen först när SÖ är färdig med sitt arbete och har lämnat över ett förslag till ny kursplan. Jag har ingen anledning att dessförinnan uttala mig om förslaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Skolöverstyrelsen har alltså under utarbetande ett förslag till ny kursplan för samhällskunskap i gymnasieskolan. Det är ett förslag som många har menat är ovetenskapligt, grumligt, grunt, för att använda några av omdömena, dåligt, för att ta i riktigt ordentligt. Själv är jag beredd att i allt väsentligt ansluta mig till samtliga omdömen som jag här har refererat. Uppbyggnaden av det nya förslaget till kursplan för gymnasieskolan utgår från ett antal huvudmoment som sedan spaltas upp i ett antal s.k. generella aspekter, nämligen aspekten påverkan och förändring, konflikt, centrumoch periferiperspektivet lokalt och globalt och till slut makt, relationer och värderingar. I en kommentar till detta förslag säger författarna själva: ”Med tanke på att ämnets stoff ständigt växer och varierar i tiden och efter lokala förhållanden är det inte meningsfullt att i detalj precisera vad som skall studeras.” Vidare säger man: ”Stor frihet ges således för elever och lärare att i samråd välja det stoff som engagerar. Härigenom bör även stoffträngseln kunna bli mindre, — —--.” Hurra, ropar man på lärarhögskolan i Malmö. Jag vill här återge vad de tycker om detta förslag. Genom denna kursplan befrias äntligen samhällskunskapen från den traditionella faktafixeringen. Arbetsgrupperna lyckas skapa ett behändigt instrument varmed elever och lärare gemensamt kan greppa dynamiken i samhällsprocessen och som subjekt gemensamt gå in i den och föra den vidare. Till slut sägs: Den banar väg för angelägna hypotetiska frågor om samhällsutvecklingen. Herr talman! Gemensamt för alla omdömen om den här läroplanen är att behovet av faktakunskaper gradvis tonas ned till förmån för översikt och schematisering. Vi känner igen resonemanget från tidigare diskussioner kring blockundervisningen på grundskolans högstadium. Exaktheten överges till förmån för ett grunt ventilerande av värden som gäller just för dagen. Jag menar, herr talman, att eleverna har rätt att begära en bättre skola än så. Generaliseringar och översikter kräver goda kunskaper i botten. Ju mer komplicerat samhället är, desto bättre behöver grundkunskaperna vara. Man får inte, som så oändligt många läroplansförfattare har gjort genom åren, tro att generaliseringar kan ersätta de starka baskunskaperna när samhället blir mer komplext. Herr talman! Utbildningsministern väjer för frågan. Hon vill inte kommentera. Jag begär inte att hon skall kommentera den exakta kursplanen, men jag begär att hon skall redovisa vilken kunskapssyn hon baserar sitt ställningstagande på. Tycker hon också att fragmentariska översikter kan ersätta djuplodande faktakunskaper inom bl.a. ämnet samhällskunskap?
Herr talman! Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att det skulle vara klädsamt om Per Unckel som ledamot i SÖ:s styrelse lät SÖ utarbeta sitt förslag, innan vi tar upp det till diskussion här i riksdagen.

Herr talman! Tids nog kommer det att finnas anledning att här i riksdagen diskutera förslaget konkret. Det skall jag gärna göra med utbildningsministern i den form hon väljer att föra debatten. Men det intressanta är att på detta stadium få reda på vilken grund regeringen står på i sin kunskapsanalys. Är regeringen beredd att säga: Ju mer komplicerat vårt samhälle blir, desto starkare blir kraven på goda kunskaper i botten för att eleverna med sådana kunskaper som grund skall vara mäktiga att göra generaliseringar på egen hand? Är regeringen omvänt beredd att ta avstånd från ett synsätt som innebär, att generaliseringar ges företräde när samhället framstår som komplext och stoffmängden anses som obegränsad — för att nu återge en av utgångspunkterna för det pågående kursplanearbetet? Är regeringen beredd att säga att de faktiska grundläggande kunskaperna alltid går först? — i så fall har vi fått en viktig utgångspunkt för de fortsatta överläggningarna inte bara om denna kursplan utan om alla andra kunskapsfrågor, som utbildningsministern och jag nog får anledning att diskutera under de kommande månaderna.
Herr talman! Jag menar att SÖ nu i lugn och ro skall få utarbeta sitt förslag till ny kursplan. Jag utgår från att det arbetet grundar sig på att det är goda kunskaper som eleverna skall bibringas.
Herr talman! Om jag vore utbildningsminister skulle jag inte vara så säker på den saken. F.n. grundas alldeles uppenbarligen arbetet på helt andra utgångspunkter än dem jag frågade utbildningsministern om för bara någon minut sedan. Men det skulle vara intressant, inte enbart för det här kursplanearbetet utan för allt kursplanearbete, om regeringen inte bara sade att regeringen är för kunskaper — det säger alla människor — utan vore beredd att precisera vad regeringen faktiskt menar med sin kunskapssyn. Och skall man göra det kan inte utbildningsministern krypa bakom skolöverstyrelsen och hävda, att skolöverstyrelsen nog kommer att se till att vi också i framtiden får leva i den bästa av världar — när både utbildningsministern och jag f.n. vet att skolöverstyrelsen arbetar i en helt annan riktning i den fråga som vi nu diskuterar.

Med anledning av att regeringen den 20 september i år uppdragit åt skolöverstyrelsen att utarbeta förslag till förändringar i ämnet svenska har Per Unckel frågat mig dels om jag, mot bakgrund av SÖ:s ställningstagande att någon ändring inte behövs, anser att min tidigare uttalade oro för svenskämnets innehåll var överdriven, dels om jag avser att vidta någon åtgärd i syfte att få den tidigare efterfrågade översynen till stånd. SÖ:s redovisning av regeringsuppdraget om svenskundervisningen inkom till regeringen i går. Det bereds nu inom utbildningsdepartementet. Jag har för avsikt att redovisa min bedömning av frågan i den kommande budgetpropositionen.

Herr talman! När regeringen den 20 september i år gav skolöverstyrelsen i uppdrag att dels redovisa hur ytterligare två stadieveckotimmar för ämnet svenska i grundskolan skulle kunna arrangeras, dels se över gällande kursplaner för att ge svenskans basenheter — språket, litteraturen, läsa och skriva — ökat utrymme, applåderades detta av många. T. o. m. vi moderater — hör och häpna, Bengt Göransson! — applåderade denna åtgärd från den nuvarande regeringens sida. Regeringsuppdraget hade gott fog för sig. Alltför många elever lämnar i dag grundskolan utan att kunna vare sig läsa eller skriva ordentligt. Det är förödande för många unga människors möjlighet att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är förödande för många unga människors möjligheter att göra sin röst hörd och sin åsikt gällande i det demokratiska beslutsarbetet. Men det är förödande kanske framför allt för unga människors utveckling till fullödiga enskilda människor. Svenska folket får inte bli ett folk utan språk. Döm om mångas förvåning, herr talman, när det nu visar sig att skolöverstyrelsen i den redovisning av uppdraget som statsrådet just meddelade att han mottagit visserligen anger hur ytterligare två timmar svenska kan klämmas in men samtidigt säger att man inte tänker utarbeta några nya kursplaner! SÖ säger, ett halvår innan detta skall genomföras, att man inte tänker göra det — man anser att statsrådet har fel i sin begäran till skolöverstyrelsen. Även om statsrådet ännu inte hunnit ta del av det papper som skolöverstyrelsen skickat in vill jag då ställa frågan: Är det för det första acceptabelt i form att regeringen ger en myndighet i uppdrag att utreda en viss företeelse och framlägga förslag och myndigheten helt enkelt struntar i att göra det? Och är det acceptabelt i sak — hade Bengt Göransson fel när Bengt Göransson uttalade sin oro för svenskans framtid i skolan, vilket så allmänt applåderades? Mina frågor till statsrådet kvarstår, herr talman. För det första: Anser statsrådet fortfarande att det behövs förändringar av kursplanen — det var den ståndpunkt som statsrådet gav uttryck för i sitt uppdrag till skolöversty — Nr 37 relsen den 20 september — eller har statsrådet sedan dess kommit på andra Tisdagen den tankar? För det andra: Ar det acceptabelt att skolöverstyrelsen helt enkelt 27 november 1984 negligerar det uppdrag regeringen har givit den?

Herr talman! Det stämmer att det uppdrag som jag som företrädare för den socialdemokratiska regeringen gav skolöverstyrelsen välkomnades av många. Jag har i svaret på de frågor som Per Unckel ställt förklarat att jag kommer att redovisa min bedömning i budgetpropositionen. Det är den handling i vilken regeringen tillkännager sin mening i de här frågorna. Per Unckels fråga är i ett stycke litet märklig. Jag trodde först att jag hade tagit miste när jag fick den; jag trodde ett ögonblick att det gällde en namne till Per Unckel som satt i skolöverstyrelsens styrelse och där hade deltagit i behandlingen av ärendet. Jag förstår nu att det trots allt är samma person. Det resonemang som Per Unckel här för om skolöverstyrelsens sätt att hantera sitt uppdrag har han som ledamot av skolöverstyrelsens styrelse alla möjligheter att föra där. Regeringens syn på svenskämnets utformning och svenskämnets innehåll kommer att redovisas i budgetpropositionen.

Herr talman! I skolöverstyrelsens styrelse har jag såsom enda ledamot uttryckt min förvåning över att skolöverstyrelsens majoritet bestämt sig för att negligera ett uppdrag som har givits av statsrådet Bengt Göransson. Inte ens statsrådets egna partikamrater var beredda att i skolöverstyrelsens styrelse hävda att statsrådet faktiskt hade rätt i sin begäran att få kursplanen för ämnet svenska översedd. Jag — en moderat — fick slåss för statsrådets uppfattningar. Jag kan lova Bengt Göransson att jag kommer att fortsätta att slåss för Bengt Göranssons uppfattningar när det handlar om att ge svenskämnet en bättre ställning i skolan. Men jag tycker det är att krypa under den stora täckelse som budgetpropositionen i januari kan utgöra under ytterligare någon månad, när statsrådet säger sig behöva vänta med att ge besked om huruvida han fortfarande tycker som han gjorde den 20 september. I den formella frågan måste väl statsrådet ändå redan i dag kunna ge besked om huruvida han tycker att det är rimligt att en myndighet negligerar ett uppdrag som regeringen har givit den. Hur avser statsrådet att styra landet i fortsättningen om myndigheterna kan göra litet hur de vill med de uppdrag som regeringen ger dem?

Herr talman! Per Unckel har nu fått tillfälle att för kammaren tala om vad han har gjort i skolöverstyrelsens styrelse. Jag tackar för den informationen, som sålunda också har meddelats mig. Av detta drar jag dock slutsatsen att de frågor som han ställde för honom var mindre intressanta, eftersom den fråga han nu vill ha besvarad är en helt 177 annan än de båda som han har ställt i sin fråga vilken låg till grund för mitt svar. De frågor som han ställde i den till kammarkansliet inlämnade frågan avser jag att besvara vid budgetpropositionens avlämnande. ag nu vill ha svar på är precis desamma som jag har velat få svar på under hela den här debatten och som finns i den skriftliga fråga som jag har inlämnat till statsrådet i förväg, nämligen om statsrådet fortfarande har samma mening om svenskämnets kris som statsrådet gav uttryck för i sitt uppdrag till skolöverstyrelsen den 20 september. Och vad anser statsrådet om en myndighet som helt enkelt struntar i att genomföra den typ av uppdrag som statsrådet har gett den? Herr talman! Jag inser att statsrådet inte tänker ge något besked, och tills besked lämnas får statsrådet finna sig i att många kommer att tvivla på att regeringen är mäktig de dåd på svenskämnets barrikad som jag tror är alldeles nödvändiga för att vi skall få någon rätsida på den kris — och jag ber om ursäkt om statsrådet tycker att jag använder ett hårt ord — som svenskämnet i skolan i dag har hamnat i. Jag kan inte dra mig för att i slutet av denna debatt, herr talman, citera vad Bengt Göranssons partivän Göran Hägg har sagt vid ett tillfälle. ”Bengt Göransson har fått gå omkring och säga en massa riktigt förståndiga saker, men i gengäld uppenbarligen fått lova att inte försöka genomföra dem.”

Herr talman! Låt mig efter Per Unckels senaste inlägg ändå bara påminna om -— vilket inte må synas förmätet av mig — att jag under den tid jag har haft ansvaret för grundskolefrågorna i regeringen, har uttalat mig ganska distinkt beträffande svenska språkets ställning, och jag har gjort det vid ett flertal tillfällen. Jag hyser ingen oro för att de som har hört mig skall tvivla på mina avsikter och uppfattningar därvidlag.
Herr talman! Varken jag eller Bengt Göranssons partibroder Göran Hägg hade någonsin tvivlat på Bengt Göranssons ord. Problemet är att både Göran Hägg och jag har börjat tvivla på om Bengt Göransson faktiskt menar någonting med det han säger.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om regeringen avser att ta hänsyn till den riksdagsmajoritet som — enligt Per Unckel — kräver en återgång till vårbetygsintagning till gymnasieskolan. Den slutliga intagningen till gymnasieskolan bör enligt min mening grundas på vårterminsbetyget. Avgörande för mitt ställningstagande är den övervägande opinion, bland elever, föräldrar och lärare, som skolöverstyrelsens utvärdering har påvisat i denna fråga. Systemet för intagning till gymnasieskolan måste enligt min mening vara förankrat hos dem som är direkt berörda av det. Utifrån denna utgångspunkt har jag för avsikt att presentera förslag till förändringar i intagningssystemet i den kommande budgetpropositionen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret också på denna fråga. Om det inte hade låtit så skadeglatt, skulle min replik ha kunnat begränsas till: ”Vad var det vi sade!” Problemet är bara att det skulle dölja att en massa unga människor har kommit i kläm i ett intagningssystem när det gäller gymnasieskolan — alldeles i onödan, i en icke fullt genomtänkt s.k. skolreform på nytt. För det här är inte det enda exemplet på hur illa genomtänkta åtgärder har genomförts innan man hunnit fundera över om de faktiskt är riktigt välmotiverade. Många menar att skolan i dag skulle ha sett annorlunda ut om flera hade tänkt efter mera före. Herr talman! Moderaterna hävdade, när beslutet om att permanenta höstbetygsintagningen fattades här i riksdagen 1981, att den utvärdering som man dittills hade genomfört av de försök som föregick permanentningsbeslutet inte var tillräcklig. Erfarenheterna under de år som gått sedan 1981 bekräftar att vi hade rätt i dessa hänseenden. Regeringens besked för en vecka sedan bekräftar slutgiltigt att man inte hade tagit reda på vilka effekterna faktiskt skulle komma att bli, om landets alla gymnasieskolor tog in sina elever på höstterminsbetygen från årskurs 9. Lärare, skolledare och elever har alla samma mening; man har dömt ut det här systemet. Nu är vi alltså ense om att vi skall gå tillbaka till intagning på vårbetygen. Detta är utmärkt. Lärdomarna av vad som förevarit under de senaste åren är emellertid enligt min mening två. Den första är att vi skall sluta att experimentera med hela gymnasieskolan. Vi skall ta god tid på oss när vi prövar nya system, oavsett om de handlar om intagning eller någonting annat i skolans värld — ta reda på ordentligt hur det gick och då utvärdera försöken även med utgångspunkt från att de som deltar i försök ofta är de entusiastiska — de är beredda att lägga på litet extra. Vi bör fråga oss själva: Vad är det vi behöver göra för att också de som inte är lika entusiastiska skall kunna vara med på noterna? Den andra slutsatsen handlar om betygssystemet. Jag tror att det är betygssystemets numera alltför begränsade roll till att bara vara ett intagningsinstrument till gymnasieskolan och sedan till högskolan som gör att man så lätt tänker fel, på det sätt som riksdagsmajoriteten gjorde 1981. Min fråga till skolministern blir: Vilka slutsatser drar han av det mycket dyrbara experiment, i form av mänskliga insatser, som höstbetygsintagningen varit?
Herr talman! Jag ser egentligen ingen anledning att blanda mig i den inre borgerliga uppgörelse som Per Unckel uppenbarligen är inbegripen i när han så furiöst kastar sig över ett förslag som lagts fram av förutvarande skolministern Ulla Tillander. Jag har när det gäller höstbetygsintagningen sagt att denna beslutats och införts och att det fanns anledning att mot bakgrund av de motiv som i samband därmed anfördes undersöka, om den hade inneburit en förbättring jämfört med tidigare förhållanden. Den utvärdering som nu är gjord tyder inte på att höstbetygsintagningen utfallit på detta sätt. Det finns en stark opinion för återgång till det tidigare systemet. Utan någon prestige och utan något försök att göra ideologi av det som inte är ideologi har jag föreslagit att vi skall gå tillbaka till det tidigare systemet, med bevarande av vissa av de värden som det nya systemet har visat sig ha.

Herr talman! Får jag först säga att det hedrar Bengt Göransson att han med sitt parti gjort en 180-graders sväng i frågan om höstbetygsintagningen. Att kunna medge att han hade fel är en av Bengt Göranssons bästa grenar, och den skall han ha all heder för. Min fråga handlar nu emellertid inte så mycket om det, utan om hur vi skall kunna undvika att den här typen av påtagligt skadliga olyckshändelser inträffar också i framtiden. Vad som hände i fråga om höstbetygsintagningen var ju att vi under ett flertal år hade en försöksverksamhet som skulle utvärderas, men som enligt många utvärderades alltför dåligt. Det fick oss moderater att säga att detta bara inte duger. Kritiken är för stark — vi kan inte utsätta hela skolväsendet för en jättelik experimentverksamhet av det slag som socialdemokrater, centerpartister, folkpartister och vänsterpartiet kommunisterna år 1981 drog in den svenska skolan i. Vi tyckte att det var bäst att i så fall skynda långsammare och ta reda på om det faktiskt fanns grund för oron. Och det fanns grund för den. Är ändå inte Bengt Göransson mot bakgrund av dessa erfarenheter beredd att medge, att vi i framtiden när vi förändrar skolan skall låta all den kritik som förekommer komma till uttryck, lyssna på den och undvika att omvandla hela skolan till en jättelik experimentverkstad? Många har, herr talman, vittnat om behovet av att man skulle få möjlighet att låta kloka reformer sätta sig. Det ges inte sådana möjligheter om vi beter oss så som vi har gjort med intagningssystem och annat under de senaste — Nr 37
Herr talman! Per Unckel begär att jag skall lämna hundraprocentiga ER 5 ga SR Om verksamheten garantier för att några fel aldrig skall begås. Jag försöker i min verksamhet snarare tillämpa den principen att man skall vara beredd att göra ändringar när man upptäcker att det som man gjorde inte blev riktigt vad man hade tänkt sig.
Herr talman! Jag begär inte att skolministern alltid skall ha rätt, även om det är trevligt om statsråd ofta har rätt, eftersom de är utrustade med mycken makt. Jag tycker att det vore bättre, Bengt Göransson, om vi skyndade långsammare när det gäller att permanenta försöksverksamhet och inte sade: Nu gör vi om hela skolan till en jättelik experimentverkstad, så får vi se hur det går. Jag noterade häromdagen i tidningarna att t.o.m. vissa journalister har anammat det Bengt Göranssonska synsättet, nämligen att tala om att experimentet med höstbetygsintagningen nu enligt regeringens förslag kommer att avbrytas. Vilket experiment? Det var fråga om en permanent verksamhet. Här sprids tydligen genom skolreformatörernas försorg intrycket att skolan är utsatt för en ständigt fortgående experimentverksamhet. I så fall är det inte underligt att skolan uppvisar de brister som den har.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat utbildningsministern om regeringen är beredd att vidtaga snabba åtgärder för att säkerställa verksamheten vid Svensk arkivinformation i Ramsele, SVAR, i nuvarande omfattning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan, och jag gör detta efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 1984 informerades riksdagen om att regeringen hade för avsikt att från den 1 juli 1984 permanenta landsarkivets i Härnösand registreringsbas i Ramsele samt Svensk arkivinformation under riksarkivets förvaltningsansvar. För ändamålet avsåg regeringen att anslå 700 000 kr. samt 400 000 kr. för konvertering av de mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar som utgör verksamhetens basmaterial. Jag förklarade samtidigt att arbetsmarknadsstyrelsen kunde förstärka organisationen med det antal lönebidragstjänster som 181 Jag har nu inhämtat att länsarbetsnämnden i Västernorrland har beviljat lönebidrag för 19 personer fr.o.m. den 1 juli 1984 samt beviljat statligt beredskapsarbete för 15 personer under tiden den 1 juli till den sista december 1984. Enligt riksarkivet har länsarbetsnämnden uttalat att det är tveksamt om beredskapsarbetet kan förlängas efter den 1 januari 1985. Jag vill framhålla att regeringen i samband med permanentningen dels betonade att den nya organisationen i Ramsele inte kunde bli av samma omfattning som de båda tidigare verksamheternas samlade resurser, dels att verksamheten även i fortsättningen skulle bedrivas i samverkan med regionala och lokala myndigheter och intressenter och att detta bl.a. skulle bidra till att verksamheten ges den omfattning som är sysselsättningspolitiskt motiverad. Omfattningen av personalstyrkan vid SVAR är alltså beroende av arbetsmarknadsmyndigheternas fortsatta bedömning av sysselsättningsbehovet i Västernorrland. Jag vill i detta sammanhang slutligen påpeka att regeringen genom sin ekonomisk-politiska proposition föreslagit att arbetsmarknadsverket skall tilldelas ytterligare 500 milj.kr. för beredskapsarbeten under innevarande budgetår. Fördelningen av dessa medel på län görs av arbetsmarknadsstyrelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Naturligtvis har jag några kommentarer att göra. Som statsrådet förstår har jag intresserat mig en hel del för dessa ting, och jag vågar påstå att jag representerar en ganska stor mängd oroade medborgare i Sollefteåoch Ramseleområdet. Jag vill ta upp två frågor som aktualiseras i detta sammanhang. Det gäller för det första den sysselsättningsmässiga betydelsen av SVAR och för det andra den servicemässiga betydelsen av SVAR. Jag skall väl inte gissla statsrådet Göransson personligen för regeringens handläggning av frågan ur sysselsättningssynpunkt sett, även om jag måste säga att här har vi ett exempel på vad som händer när det glappar mellan olika statliga myndigheter. Jag tror visst att statsrådet är medveten om vilken stor betydelse SVAR har för sysselsättningen just i Ramseleområdet. Denna betydelse underströk f. ö. arbetsmarknadsutskottet i sitt yttrande över en motion från mig hösten 1983. Men vad händer nu? 47 personer var i början av detta år sysselsatta vid SVAR. Efter den 1 juli sjönk antalet med ett dussin personer. Nu riskerar man, om inte tillräckligt mycket arbetsmarknadspengar anslås, att det bara blir ett tjugotal personer kvar. Men jag tycker, som jag inledningsvis antydde, att vi också något skall stanna inför den servicemässiga betydelse som SVAR har. Det finns onekligen ett gott underlag för SVAR:s tjänster i dag. Det råder ett stort intresse för genealogisk forskning här i landet — både hos forskare av facket och hos amatörer. I det längre perspektivet kan underlaget bli ännu bättre. Det finns möjligheter till en marknad även utomlands USA har förklarat sig vara intresserat. Det gör, menar jag, att på sikt kan verksamheten drivas kommersiellt, och då kan institutionen själv generera löner till personal. Dithän måste vi väl ändå syfta. För att det skall kunna bli på detta sätt behövs emellertid vissa grundresurser. Detta ger mig anledning att med oro fråga: Hur blir det i fortsättningen? Kundservicen måste väl hållas vid makt? Hur skall man kunna åstadkomma detta, när antalet anställda oavlåtligt går ned?

Det är inte bra — det är illa — att en stor del av personalen skall leva i ovisshet inför varje halvårsskifte som man möter. Jag hoppas verkligen att de 500 miljonerna nu blir anslagna. Jag hyser inte någon oro för att inte arbetslöshetssiffrorna i Västernorrland och speciellt i Sollefteå skulle vara tillräckligt höga för att motivera anslaget.
Herr talman! Sven-Erik Nordin påpekar att det finns ett stort affärsmässigt underlag för de tjänster som utförs vid Svensk arkivinformation i Ramsele. Det var ett av skälen till att vi i fjol föreslog en permanentning — en kombination av en angelägen registrering och en bedömning av affärsmässiga förutsättningar. Den basresurs som regeringen föreslog byggde på den bedömning som regeringen gjort av basens icke-kommersiella värde och förutsatte att man därutöver med hjälp av arbetsmarknadsmedel skulle möjliggöra verksamheten. Man sysselsätter alltså med lönebidrag i dag 19 personer, och har fram till den 31 december ytterligare 15. Det är i och för sig en mycket omfattande verksamhet. Jag tycker att det är angeläget att man mycket snabbt söker utveckla också verksamhetens affärsmässiga delar för att kunna hålla verksamheten permanent med den volym som den nu har. När det gäller frågan om de särskilda sysselsättningspengarna enligt regeringens ekonomisk-politiska proposition ber jag Sven-Erik Nordin att ta upp frågan när arbetsmarknadsstyrelsen har fått pengarna och kunnat göra en bedömning.
Sverige har en mycket generös lagstiftning vad gäller tillgång till natur och kulturella värden. I åtminstone ett fall har emellertid dessa värden åsidosatts grovt, och det gäller allmänhetens tillträde till Drottningholm.
Herr talman! Jag vill gärna betyga min uppskattning av statsrådet Göranssons intresse för SVAR. Den uppläggning av organisationen och det huvudmannaskap man valt stämmer väl överens med de önskemål som jag tidigare har framfört i en del motioner i riksdagen.
Med stöd av 108 länsstyrelseinstruktionen har halva barockparken m.m. vid Drottning holms slott avspärrats. Större delen av strandlinjen är avspärrad.
Statsrådet sade att man skall satsa på det rent affärsmässiga området. Den uppfattningen delar jag. Men jag noterar att jag icke fick något rakt och tydligt svar på de följdfrågor som jag ställde. I och för sig är det statsrådets rättighet att hålla inne med vad man kommer att skriva i en kommande budgetproposition.
Inte bara boende utan också andra har överklagat till regeringen, som utan motivering avslagit besvären. Vilka riktlinjer ligger till grund för regeringen när det gäller att garantera allmänhetens tillträde till områden av stort kulturpolitiskt värde?
Men låt mig åtminstone få lägga statsrådet angelägenheten av detta varmt om hjärtat. Herr talman! Jag kan nöja mig med denna lilla hälsning.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka riktlinjer som ligger till grund för regeringen när det gäller att garantera allmänhetens tillträde till områden av stort kulturpolitiskt värde. Vid en internationell jämförelse framstår Sverige som ett föregångsland när det gäller allmänhetens tillgång till natur och kulturvärden. Den svenska allemansrätten kan ses som ett uttryck för ett mycket djupt förankrat synsätt i vad avser medborgarnas rätt till delaktighet i vårt naturarv. När det gäller områden och miljöer av kulturhistoriskt intresse är grundsynen den att den statliga kulturpolitiken skall sträva efter att garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. Detta mål genomsyrar lagstiftning och löpande arbete inom kulturminnesvården, varvid viss tyngd under de senaste åren legat på åtgärder för bevarande och vård. För den byggda miljön utgör sådana insatser en förutsättning för det levandegörande som alltmer bör komma i förgrunden i både kulturoch turistpolitiska sammanhang. Generellt kan frågan om tillgängligheten till kulturpolitiskt och kulturhistoriskt intressanta miljöer inte sägas vara något problem. Problemet ligger snarare i att göra allmänheten uppmärksam på den mängd besöksvärda miljöer som vi har i Sverige. Här görs dock ett gott arbete, t.ex. i form av skrifter, avsedda som vägvisare till kulturen i länen. Avslutningsvis vill jag notera det självklara i att det, på samma sätt som det finns vissa inskränkningar i vår rätt att röra oss i naturen, för vissa kulturpolitiskt intressanta miljöer måste göras undantag i tillgänglighet på grund av skyddsoch säkerhetshänsyn. Hänsyn måste också tas till dem som lever och verkar på platsen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Jag tycker det är ett i många stycken bra svar. Jag är helt överens med statsrådet om nödvändigheten av att göra allmänheten uppmärksam på de kulturpolitiska värden som finns runt om i kommunerna, och jag vill gärna instämma i Bengt Göranssons erkännande till landsting och kommuner för att de ger ut skrifter avsedda som vägvisare till kulturen i länen. Men det finns ju undantag, som Bengt Göransson också påpekar i slutet av svaret. Ett flagrant exempel är Drottningholmsparken. Det är nu inte så att jag på något sätt missunnar någon rätten till ett privatliv eller inte skulle vilja ta hänsyn till dem som lever och verkar på platser av stort kulturpolitiskt värde. Jag tycker dock att det är litet beklämmande att man på det sätt som här har skett utestänger allmänheten och frångår de principer som gällt sedan länge om öppenhet, inte minst vad gäller de kulturpolitiska värdena. Det kan inte gärna vara skyddsoch säkerhetshänsyn som har väglett regeringen vad gäller avstängningen av den här parken inte bara för stockholmarna utan för hela Sveriges befolkning. Då skulle man ju rimligen också avstänga halva Gamla stan, eftersom statsminister Olof Palme är bosatt där, eller herr talmannens bostadsområde — och det vore ju en för alla fullständigt befängd idé. Här har det alltså skett en avstängning. Som jag framhöll tidigare tycker jag det är beklämmande att vi nu inte längre har tillgång till parken lika väl som delar av de byggnader som finns där som är av kulturpolitiskt värde.
Herr talman! Låt mig erinra Eva Hjelmström om att vi faktiskt i vårt land har en mycket stor öppenhet och har de allra flesta kulturhistoriskt intressanta byggnader, parker och miljöer tillgängliga för allmänheten. I det aktuella fall som Eva Hjelmström tar upp kan i varje fall jag finna mycket klara säkerhetsskäl som motiverar vissa avspärrningar. Det handlar ju inte bara om att skydda en park eller ett hus mot förslitning, det handlar också om att kunna garantera en rimlig säkerhet och rörelsefrihet för dem som råkar bo där. Om jag får framföra denna mycket personliga mening, tycker jag faktiskt inte att detta är en av de stora kulturpolitiska frågorna i vårt samhälle i dag.
Herr talman! Jag är överens med statsrådet om, och det sade jag också tidigare, att vi faktiskt har en mycket stor öppenhet och att vi bör slå vakt om den.
Inom socialstyrelsen diskuteras f. n. ett besparingsförslag som innebär att långvårdsbyrån skall läggas ned. I dag pågår en stor omstrukturering av långvården. Enligt ”Bo på egna villkor” måste de 50 000 långvårdsplatserna halveras fram till år 2 000, samtidigt som antalet äldre stiger. Arbetet med att förändra långvården har av myndigheterna förklarats vara ett prioriterat område.
Jag kan också vara överens om att detta kanske inte är den viktigaste kulturpolitiska fråga vi har att diskutera, men jag tycker inte att det är hållbart — och jag har fått många påstötningar om detta och vet att också socialdemokraterna har fått det — och jag kan inte dela statsrådets bedömning att det här gäller säkerhetsskäl.
En nedläggning av långvårdsbyrån, vid en tidpunkt då långvården står inför en stor omstrukturering, ter sig tämligen märklig. Anser statsrådet att en nedläggning av socialstyrelsens långvårdsbyrå skulle stå i samklang med riksdagens tidigare fattade beslut om att en långvårdsbyrå skall finnas och att långvården är ett prioriterat område?
Är det några som är utsatta för säkerhetsrisker så är det väl snarare statsråden, statsministern och exempelvis talmannen, inte kungaparet.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag anser att en nedläggning av socialstyrelsens långvårdsbyrå skulle stå i samklang med riksdagens tidigare fattade beslut om att en långvårdsbyrå skall finnas och att långvården är ett prioriterat område. Regeringen har den 25 juni 1981 beslutat om en ny organisation för socialstyrelsen. I denna organisation ingår en särskild byrå för långvårdsfrågor. Av beslutet framgår också att socialstyrelsen med hänsyn till ändrade förutsättningar och behov senare får vidta de ändringar i myndighetens organisation som inte regleras av instruktionen för socialstyrelsen. Socialstyrelsen skall dock anmäla planerade organisationsförändringar av större omfattning till regeringen i den årliga anslagsframställningen. I 10 § förordningen med instruktion för socialstyrelsen anges att inom styrelsen bl.a. skall finnas fem angivna avdelningar. Där anges även att det inom avdelningarna finns 20 byråer. Dessa namnges inte. Samtliga myndigheter ställs kontinuerligt inför kravet att ompröva verksamhetens inriktning, omfattning och organisation. I den mån socialstyrelsen förändrar sin organisation så att den blir effektivare, men verksamhetens inriktning och omfattning fortfarande står i god överensstämmelse med de av statsmakterna uttalade målen för verksamheten, bör socialstyrelsen själv, om åtgärderna är förenliga med instruktionen, kunna vidta sådana förändringar. Om de är av större omfattning skall de dock anmälas till regeringen i den årliga anslagsframställningen. Jag vill för egen del betona vikten av en förändring och utveckling av vården av de långvarigt sjuka. Målet bör vara att gamla, handikappade och långvarigt sjuka, trots funktionsnedsättningar, i största möjliga utsträckning skall kunna bo och leva i sin vanliga hemmiljö. I betänkandet Bo på egna villkor lämnar bostadsoch socialdepartementen gemensamt förslag till åtgärder för att förverkliga en sådan utveckling. För dem som behöver vistas på en institution behövs åtgärder för att förbättra livsmiljön i olika avseenden. Jag vill också understryka vikten av att socialstyrelsen har resurser för att kunna stödja landstingens och primärkommunernas utbyggnad av hemsjukvården och den sociala hemhjälpen och en god kvalitet i den institutionella omsorgen. Jag utgår från att så kommer att vara fallet, även om de organisatoriska lösningarna inom socialstyrelsen ändras.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Även om riksdagen för fem år sedan beslutade att en långvårdsbyrå skulle finnas, förstår jag att myndigheten får besluta om sin interna organisation utan att gå till riksdagen. Men det viktiga är nu: Hur skall långvården få den uppmärksamhet den förtjänar på socialstyrelsen? Det är en uppenbar risk som socialstyrelsen nu tar. Myndigheterna har slagit fast att utvecklingen av långvården skall prioriteras. Antalet långvårdsplatser kan komma att halveras på 15 år genom att bestämmelser om öppen vård och samarbete med socialtjänsten skall utarbetas. Klarar man det genom att lägga ned det ansvariga organet? Rent teoretiskt kan man dock säga att en sådan här förändring av långvården faktiskt kräver en viss omorganisation, så att de byråer som har hand om primärvård och t.ex. socialtjänst får kunskap om långvårdspatienternas behov, eftersom det är där dessa patienter skall tas om hand i framtiden. Ändå vet man av erfarenhet att när man gör sammanslagningar och specialbevakningar av vissa områden upphör i integrationens namn, försvinner mycket lätt den specialkompetens som funnits. I det här fallet, i det förslag till besparing som har lagts fram, är det inte ideologiska skäl man anfört utan rent besparingsmässiga. Det gör att man blir ännu mer orolig för vad som kan hända. Går det att revolutionera långvården, vilket måste göras, utan att någon tar totalansvaret för det? Det är ju just den totalansvariga som man tänker rationalisera bort. Hur har statsrådet tänkt att det skall fungera? Är det inte viktigt att betona, att om en nedläggning av byrån sker, måste man bibehålla en samordnande tjänsteman i hög ställning som just kan samordna de olika byråernas arbeten, eftersom långvårdens förändring faktiskt kommer att gå in på olika områden? Är det inte just de tjänster som man nu vill ta bort som är de som allra bäst behövs vid en stor strukturförändring? Är sålunda dessa åtgärder förenliga med regeringens instruktion om socialstyrelsen?
Herr talman! Jag vill bara till Margareta Persson säga att det, såvitt jag vet, ännu inte har fattats några beslut om omorganisation. I övrigt ber jag att få hänvisa till vad jag har sagt i mitt svar.
Herr talman! Jag är tacksam för beskedet att inget beslut är fattat. Vi kan naturligtvis inte heller diskutera detaljerna här. Jag vill emellertid bara berätta, att när man i Stockholms kommun genomförde den stora barnstugeutbyggnaden, insåg man att det inte räckte med att ansvariga satt på socialförvaltningen och gjorde detta arbete, utan det tillsattes en genomförandegrupp — en tjänsteman i chefsposition som skulle samordna alla de olika förvaltningarnas arbete för att brygga över tungrodd byråkrati. Det är kanske något sådant socialstyrelsen bör tänka på. Kanske är det ledningens tjänster för långvårdsbyrån som behöver finnas kvar för att klara denna samordning mellan de olika byråerna. Jag hoppas att man på socialstyrelsen nu noga tänker över hur man skall klara av den här omorganisationen utan att långvården och kompetensen kring den blir lidande.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig om jag är beredd att dels införa importstopp på apor för tillverkning av poliovaccin vid statens bakteriologiska laboratorium, SBL, dels verka för import av sådant poliovaccin som inte tillverkats med hjälp av primära apceller, dels vidta åtgärder så att SBL slutar använda apor för tillverkning av poliovaccin under 1985. Jag har redan vidtagit åtgärder som har lett till att SBL slutar använda apor för tillverkning av poliovaccin. På min föredragning föreslog regeringen nämligen i våras att riksdagen skulle anvisa bl.a. 4 milj.kr. på tilläggsbudget till odlingstankar och annan utrustning vid SBL. Utrustningen skulle användas för tillverkning av poliovaccin enligt en ny teknik, som inte kräver tillgång på apor. Riksdagen beviljade anslaget. Utrustningen för den nya poliovaccintillverkningen kommer på plats under våren 1985. Såsom jag framhöll i tilläggsbudgetpropositionen inleds produktionen av poliovaccin enligt den nya tekniken under hösten 1985. Enligt planerna kommer det nya vaccinet att finnas tillgängligt på marknaden år 1987. SBL slutar använda apor för tillverkningen i princip redan med utgången av innevarande år. Det finns alltså inte någon anledning att införa importstopp på apor för tillverkning av poliovaccin vid SBL. SBL har f.n. ett lager av poliovaccin, som beräknas räcka tre år framåt. Någon import av poliovaccin behöver därför inte ske.
Herr talman! Det börjar bli en vana här att få tacka statsrådet Sigurdsen för glada budskap. Jag är i och för sig väldigt glad över de uppgifter jag fått, men jag måste få kommentera dem. Användning av apor har nämligen pågått länge, och jag skulle vilja vara alldeles säker på att man nu slutar med detta. WHO sade redan 1979 att man inte behövde apor för att testa poliovirus, eftersom denna kontroll inte visade någonting som inte kunde visas i cellkultur. På 1970-talet användes här i Sverige 2 500 apor per år. 1980 gav socialstyrelsen SBL tillstånd att tillverka och testa poliovaccin utan apor. Det hände ingenting på flera år. 1982 användes fortfarande 600 apor per år. Den sista siffran är mycket svår att få tag på. SBL har anmält att man vill använda 600-800 apor per år för poliovaccinproduktion under åren 1984-1986, medan däremot SBL-utredningen och CFN anger att det skulle vara fråga om ungefär 472 apor per år. Vad jag vill fråga statsrådet är: Kan vi djurvänner och andra verkligen lita på att den anmälan som SBL har gjort till de etiska nämnderna att man skall använda 600-800 apor per år för poliovaccinproduktion verkligen är, om man så får uttrycka sig, obsolet, så att vi kan vara säkra på att det inte blir någonting av med det? Nr 37 Jag vill också vara säker på att SBL snarast möjligt kommer att sluta Tisdagen den importera apor, vilket man sagt att man skall göra, för att testa poliovaccinet. 27 november 1984 Enligt uppgifter i utländska medicinska tidskrifter är det faktiskt fullt möjligt att få fram ett gott och ofarligt poliovaccin utan att testa det på levande apor. Om en utredning Detta skulle jag vilja be statsrådet om möjligt bekräfta.
Herr talman! Jag litar helt på de uppgifter som jag har fått av SBL och som jag har delgivit kammaren här i mitt svar till Kerstin Anér. Jag har inga andra kunskaper än dem som SBL har gett mig, och jag tror att Kerstin Anér kan lita på dessa uppgifter.
Herr talman! Jag tackar för denna ytterligare upplysning och skall hålla dessa uppgifter i handen, därest man kommer att behöva påminna dem som sköter denna verksamhet med apor vid SBL om att de i fortsättningen inte kommer att få några som helst tillstånd för användning av 600 apor om året.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Anita Gradin för svaret. Det är bra att utredningen kommer i gång snart. Jag skall inte gå in på de hinder som har tornat upp sig inför förslaget om utländska medborgares rösträtt vid val till riksdagen. Jag har hela tiden insett att frågan är svårare att lösa än frågan om den kommunala rösträtten för utländska medborgare en gång var. Rösträttskommittén har i sitt betänkande ett avsnitt som jag tycker på ett lysande sätt beskriver läget. Kommittén konstaterar att lojaliteten hos invandrarna gentemot svenska staten ökar ju längre man vistas här i landet. Det betyder inte att man byter ut sitt etniska ursprung. Många kan dessutom inte bli av med sitt gamla medborgarskap. Kommittén har också påpekat att det inte finns någonting som hindrar att en person samtidigt känner sig äga gemenskap med flera stater och folk. Jag medverkade häromdagen i ett möte med invandrare. Det fanns överraskande många bland dem som hade kvar sitt gamla medborgarskap och som dessutom hade förvärvat svenskt medborgarskap. Vi vet att dessa är många — tiotusentals. Rösträttsfrågan har kommit i ett annat läge. Om det nu blir så att Sverige slopar sitt krav beträffande medborgarskap, dvs. att man skall avstå från sitt gamla medborgarskap för att kunna bli svensk medborgare, är det inte längre fråga om någon dramatisk grundlagsförändring utan en fråga om ändringar av konventioner mellan länderna. I detta fall gäller det 1963 års Europarådskonvention, som Sverige har undertecknat — eller ratificerat, som det heter. Vi har i vårt land ett utmärkt utredningsförfarande. Men i detta fall räcker det med en s.k. snabbutredning, vilken inte behöver ta fram så mycket bakgrundsfakta — som dessutom till stora delar redan är framtagna. Nu undrar jag om statsrådet ansluter sig till min uppfattning att utredningen i fråga kan arbeta relativt snabbt och kan vara klar exempelvis före nästa års val.

Herr talman! Jag kan förstå att statsrådet inte nu kan precisera tidsplanen för utredningen. Min fråga gällde karaktären på utredningen, men jag får ändå vara nöjd med detta.

Herr talman! Föremålet för och orsaken till dagens debatt är regeringens andra panikpaket för i år. Trots de underverk som regeringen, enligt egen uppfattning, utfört med Sveriges ekonomi ser den sig nödsakad att åter ta till plötsliga och drastiska ingrepp för att hindra att allt, fortfarande enligt egen uppfattning, går över styr. Nog är det konstigt att finansministern alltid tecknar en så ljus bakgrund till de försämringar av hushållens ekonomiska villkor som han anser utvecklingen motivera. Förra gången klippte regeringen till med bl.a. prisoch hyresstopp för att hålla tillbaka löneutvecklingen och rädda inflationsmålet, det inflationsmål som för 1984 var 4 90. Det dröjde dock inte länge förrän avtalsröran blev fullständig och finansministern inte bara tog bort stoppen, utan t.o.m. förlade extra prisoch hyreshöjningar till 1984. Den här gången gäller det enligt regeringen och dess lydiga eftersägare i finansutskottet att strama åt finanspolitiken för att förhindra en för stor ökning av den privata konsumtionen och en försämring av bytesbalansen nästa år. I det syftet föreslås skattehöjningar med 4 miljarder kronor, som till en del måste uppvägas med ytterligare medel till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Naturligtvis har varken vi moderater eller övriga borgerliga ledamöter i finansutskottet något att invända mot en åtstramning av finanspolitiken. Det förordade vi redan under budgetarbetet här i riksdagen i våras. Men vi anser förstås att skattehöjningar är fel metod. Att regeringen väljer att gå fram den vägen är så mycket mera anmärkningsvärt som den samtidigt ställer upp som riktlinjer för den ekonomiska politiken på längre sikt att saneringen av statsfinanserna skall ske genom utgiftsnedskärningar och genom effektivisering av den offentliga verksamheten utan att skattetrycket skärps. Socialdemokraterna i finansutskottet säger att endast skattehöjningar kan få tillräckligt snabb effekt. Men det är givetvis ett svepskäl, liksom hänvisningen till att konjunkturinstitutet överraskande förutspått en kraftig ökning av utrymmet för privat konsumtion nästa år. Sanningen är att socialdemokraterna inte tror sig om att i praktiken kunna dra ner på utgiftssidan. Svårigheterna förra vintern att övertyga den egna riksdagsgruppen om riktigheten av neddragningar i den offentliga verksamheten visar att den ideologiska blockeringen är svåröverkomlig. Då ligger det närmare till hands och känns ideologiskt riktigare att höja skatterna. Det måste ha varit en nästan oemotståndlig frestelse att fylla ut den lucka som uppstått sedan den i skatteuppgörelsen från den underbara natten planerade höjningen av löneskatten blivit inställd. Talet om att varje marginalskattesänkning i samma ögonblick måste totalfinansieras med höjning av andra skatter är dock numera borta, vilket gläder en gammal fritänkare som en gång blev hudflängd för den kätterska åsikten att något tvingande samband av detta slag inte föreligger. Regeringens ekonomiska politik är full av motsättningar även vid sidan av spänningsförhållandet mellan dess åtgärder på kort sikt och riktlinjerna på längre sikt. Sedan snart två år säger sig finansministern föra en kamp mot inflationen. Men hur kan man minska prisstegringen genom att höja indirekta skatter, som driver upp priserna? Målet var som sagt att inflationen under 1984 skulle stanna vid 4 90. Nästa år skall den sänkas ytterligare till 3 70. Allt tyder nu på att de kombinerade inflationsmålen för de två åren spräcks redan i höst. I stället för 4 96 blir prisstegringen i år ca 870. Och även för nästa år är det enligt erfarna bedömare — nu senast PK-bankens ekonomer -— realistiskt att räkna med en I arbetet på att hålla tillbaka prisutvecklingen fäster regeringen med rätta stor vikt vid att få ned lönehöjningarna på en låg nivå. Men återigen frågar man sig hur finansministern kan tro att man med skattehöjningar, som begränsar konsumtionsutrymmet, kan hålla tillbaka de löneyrkanden som syftar till att ge arbetstagarna ökad köpkraft. Skattepaketet vållade inte oväntat stor uppståndelse inom LO, som nu förbereder sig för nästa avtalsomgång. I sin höstrapport skriver LO ekonomerna: ”Vi finner det osannolikt att åtminstone de av LO:s grupper som har marknadskrafterna i ryggen kommer att tycka att det är rimligt att begränsa löneökningarna till 5 procent med de prisförutsättningar som nu råder.

Men ett sådant löfte är ju, såvitt jag förstår, alldeles omöjligt att uppfylla. Med de kraftiga prishöjningar som regeringen förlagt till slutet av innevarande år blir överhänget vid beräkning av den genomsnittliga prisutvecklingen mellan 1984 och 1985 ca 3 70. Om priserna sedan under loppet av nästa år verkligen stiger med bara 396, blir — som LO-ekonomerna påpekar — genomslaget vid genomsnittsberäkningen över 2 90, vilket alltså sammantaget betyder en prishöjning med över 5 90. Stiger då lönerna med 5 96, har man alltså reallönesänkningen klar. Regeringen anger som främsta mål för sin ekonomiska politik att bekämpa arbetslösheten. Men med sina skattehöjningar slår man ut riktiga jobb i näringslivet för att i stället ordna till med konstlad sysselsättning inom den offentliga sektorn. Som påpekas i den borgerliga reservationen är den öppna arbetslösheten nu högre än i någon tidigare högkonjunktur. Den totala arbetslösheten är dessutom högre än t.o.m. i tidigare lågkonjunkturer. Summan av antalet öppet arbetslösa och antalet sysselsatta genom AMS-åtgärder är nu nästan 100 000 fler än när socialdemokraterna tog över hösten 1982. Om detta är resultatet av den ekonomiska politiken under en konjunkturuppgång, finns det all anledning att frukta för vad som kan hända under den kommande avmattningen. Regeringen säger vidare att dess strävan är att stimulera produktionen inom industrin. Men hur kan man då ge sig till att höja energiskatterna, vilket naturligtvis försämrar de svenska företagens kostnadsläge och konkurrenskraft? Den höjda elskatten slår också snett från energipolitisk synpunkt. Drivkraften att övergå från importerad villaolja till inhemskt producerad el hade redan minskat genom sänkta oljepriser tidigare i höst. Höjningen av elskatten motverkar nu direkt regeringens uttalade strävan att undvika en Herr talman! Regeringens proposition och den socialdemokratiska utskottsminoritetens resonemang visar många prov på en närmast desperat strävan att ställa upp kulisser som nödtorftigt skall dölja sakernas verkliga tillstånd till efter valdagen nästa år. Tidigareläggningarna av prishöjningar till slutet av 1984 syftar till att förlänga den period i början av nästa år då det skall kunna sägas att inflationsmålet på 376 ännu inte ter sig alldeles orealistiskt. Beslutet häromveckan att inte lägga fram förslag om ATP avgiften för de närmaste fem åren och att hålla den oförändrad nästa år är avsett att undvika en debatt om de stora påfrestningar på pensionssystemet som den svaga ekonomiska tillväxten måste föra med sig. Samtidigt begränsar man med placeringsplikt och nedreglerad ränta på prioriterade obligationer AP-fondens möjligheter att med en marknadsmässig avkastning på sitt kapital trygga åtagandena mot pensionärerna. Den nya fastighetsskatten skall visserligen avse 1985 men inte tas ut från villaägarna förrän året därpå, när valet är över. Exemplen på sådana här manipulationer skulle kunna mångfaldigas. En liknande karaktär har den växande benägenheten att ålägga företagen att göra avsättningar till olika slags konton i riksbanken. Förr försökte man länge att hålla den snabba utgiftsutvecklingen i den offentliga sektorn stången med lika snabba skattehöjningar. När Sverige slog i skattetaket blev lösningen upplåning mot obligationer och andra skuldförbindelser — hemma och utomlands. Men sedan också denna finansieringsmetod fått svårt att räcka till, drar man in likviditet från näringslivet genom påtvungna fondavsättningar till låg eller ingen ränta. Förutom att man på det sättet försöker styra användningen av vinstmedlen i företagen, vilket naturligtvis negativt påverkar investeringsviljan, kan man också klara sig undan med lägre ersättning för denna form av upplåning eller — om man så vill — dessa tillfälliga skattemedel. Men detta nya grepp är av samma kortsiktiga natur som regeringens övriga åtgärder för att skjuta problemen på framtiden. Så småningom skall ju de tvångsfonderade medlen släppas loss, och då blir det problem med både statsskuldfinansieringen och penningmängdens tillväxt. Moderata samlingspartiet säger nej till de planerade förnyelsefonderna liksom till höjningen av inbetalningskvoten vid avsättning till allmän investeringsfond. Herr talman! De borgerliga reservanterna i finansutskottet avvisar regeringens skattehöjningspolitik. Vi vill i stället minska den offentliga sektorns resurstillväxt, samtidigt som den enskilda sektorn ges större expansionsutrymme. Det första och viktigaste inslaget i en sådan politik är att dra ned de offentliga utgifterna. För det andra måste sådana skattesänkningar genomföras som stimulerar enskilda människors vilja att arbeta, spara, investera och ta risker. För det tredje skall löntagarfonderna avskaffas. Och för det fjärde måste verksamheten inom den offentliga sektorn förändras och näringslivet avregleras. Den borgerliga oppositionen står alltså för ett gemensamt program, som genom att stärka marknadsekonomin skulle angripa de underliggande strukturproblemen i svensk ekonomi. Den socialistiska riksdagsmajoriteten strävar — åtminstone i sitt praktiska handlande — i annan riktning. Därför måste det tyvärr dröja ytterligare något år, innan riksdagen kan besluta om verksamma åtgärder för att återföra Sverige till ekonomisk balans och tillväxt. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 1 i finansutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Den internationella högkonjunkturen under de två senaste åren har till stor del berott på den höga tillväxten i USA. Dollarns starka ställning har därtill lett till en kraftig amerikansk importökning, som medfört ett fint exportuppsving för andra industriländer, bl.a. Sverige. Samtidigt har emellertid underskotten i den amerikanska bytesbalansen och budgeten ökat snabbt. När nu det amerikanska valet är klart finns anledning anta att den amerikanska ekonomin kommer att stramas åt för att man skall kunna minska underskotten i bytesbalans och budget. Detta förstärker de tidigare allmänna bedömningarna, att man kan förvänta sig en avmattning av den amerikanska konjunkturen under 1985. Man kan knappast förvänta sig att Västeuropa under 1985 kommer att ta över USA:s roll som motor i världsekonomin. Sammantaget måste man därför räkna med en svagare ökningstakt för världshandeln under 1985 än under de senaste två åren. Slutsatsen för Sveriges del blir alltså att vi under nästa år inte längre kan räkna med lika god internationell draghjälp som vi fått 1983 och 1984. Det blir därför desto viktigare att vi anpassar vår kostnadsutveckling till omvärlden. Ett av huvudproblemen för den svenska ekonomin är att vi under de senaste åren haft en kraftigare kostnadsökning än våra konkurrentländer. Därför håller de devalveringsfördelar vi gett oss själva successivt på att urholkas. Risken är påtaglig att en ny internationell lågkonjunktur börjar närma sig samtidigt som devalveringseffekten ebbar ut på grund av vår höga inflation. Från sommaren 1981 till hösten 1982 sjönk inflationen kraftigt i hela industrivärlden. Det gällde också Sverige. Vår inflation halverades från juli 1981 till september 1982. Efter regeringsskiftet vände inflationskurvan för Sverige uppåt igen. I våra konkurrentländer däremot fortsatte inflationen att sjunka. Resultatet har blivit att vi under hela 1983 och hittills under 1984 haft en i stort sett dubbelt så hög inflation som våra viktigaste konkurrenter på världsmarknaden. Under den här perioden har inflationen i Sverige pendlat runt 9 20, medan den i Västtyskland legat kring 3 26, i USA mellan 3 och 4 46 och i Storbritannien mellan 4 och 5 96. Visserligen har inflationstakten i Sverige sjunkit med ungefär en procentenhet under sommaren, men inflationen ligger fortfarande dubbelt så högt som regeringens inflationsmål på 4 26 för 1984. Detta motsvarar tyvärr rätt väl avvikelsen också under 1983. Finansministern hade då som mål 5-6 96, Just i dagarna hotar också nya prisstegringsvågor i form av skattehöjningar, hyreshöjningar, avgiftshöjningar och ytterligare lönepåslag. Regeringen tycks nu närmast vilja driva upp inflationstakten för att försöka komma i närheten av de 3 20 som är målet för nästa år. Hyreshöjningar genomförs nu i december i år i stället för som i normala fall i januari. Posten har fått order av regeringen att tidigarelägga portohöjningar. Av samma skäl föreslås de nu presenterade skattehöjningarna träda i kraft redan i början av december. Denna typ av i det närmaste manipulatoriska åtgärder kan självfallet inte på något sätt lösa problemen med vår höga inflationstakt. Det finns inte några vattentäta skott mellan årets prisstegringar och nästa års. Ökar kostnaderna för el, bensin, hyror m.m. i år, kommer detta självfallet att påverka prisstegringarna nästa år genom att inflationsförväntningarna stiger. Tyvärr kan vi också konstatera att den svenska lönekostnadstrenden f.n. pekar uppåt i stället för nedåt. Löneökningarna blir i år ca 2 procentenheter högre än 1983. I industrin beräknar konjunkturinstitutet att lönerna ökar med hela 10 96. Det är 3 26 mer än genomsnittet för våra konkurrentländer och 6 96 mer än för vårt viktigaste konkurrentland Västtyskland. Omförhandlingar sker nu över hela den offentliga sektorn. Trots att regeringen trodde sig bereda marken för årets avtalsrörelse genom införande av kollektiva löntagarfonder och urholkad marginalskatteuppgörelse, blev som alla vet vårens avtalsförhandlingar ett fiasko. De första avtalen slöts för offentligsektorn. Att Olof Palme jublade i en talarstol samma kväll avtalet slutits visade bara att han inte förstått vad avtalet innebar. Det förstod däremot löneförhandlarna inom de offentliga fackförbunden. Deras kommentarer till uppgörelsen var ”bingo” och ”jack-pot”. Inte nog med att avtalen låg för högt, de innehöll dessutom just sådana följsamhetsoch löneglidningsklausuler som regeringen knappt ett år tidigare själv fördömt. Just nu bevittnar vi resultatet av att regeringen i våras gick med på alla dessa klausuler. Omförhandlingarna hotar inte bara att ytterligare driva upp lönerna på offentligsidan — fackförbund på den privata sidan har förklarat att om de statsoch kommunalanställda får ytterligare påslag, känner de sig för sin del inte bundna av att ta samhällsekonomiskt ansvar. Den svenska arbetsmarknaden är i klart behov av fastare ansvarsgränser. Statens ansvar bör dels vara att för arbetsmarknadens parter ange de allmänekonomiska förutsättningarna, dels att agera med fasthet i sin roll som arbetsgivare. Staten är ju en viktig part i den offentliga arbetsgivarkartellen Oasen. Ett första steg måste bli att få bort allehanda följsamhetsklausuler ur de offentliga avtalen. Vådan av sådana åskådliggörs tydligt just i dessa dagar då fackförbunden på den offentliga sidan begärt omförhandlingar. I konjunkturinstitutets höstrapport bedöms lönekostnaderna nästa år komma att öka med 7 96, dvs. 2 Zo mer än regeringens lönetak. Mot den bakgrunden tror institutet att devalveringarna under loppet av 1985 kommer att ha urholkats så mycket att den svenska exporten åter börjat tappa marknadsandelar. Exportökningen nästa år väntas sjunka ner mot 3 96. Å andra sidan tror konjunkturinstitutet på en ökad import. Detta beror på att den privata konsumtionen beräknas stiga relativt kraftigt, samtidigt som de privata investeringarna fortsätter att öka. Båda dessa komponenter i den inhemska efterfrågan har stort importinnehåll. Med en klart långsammare uppgång för exporten och en snabbare ökningstakt för importen förutspår konjunkturinstitutet att bytesbalansen nästa år visar minussaldo på ca 6 miljarder kronor. Som en följd av den svagare exportefterfrågan väntar konjunkturinstitutet också att BNP skall minska från 3 Ze i år till 2 20 nästa år, samt att en viss ökning kan komma att ske av arbetslösheten. Konjunkturinstitutet tror att konsumentprisökningen 1985 stannar vid 4,5 96, vilket klart överstiger regeringens mål på 3 96. Risken, herr talman, är enligt min mening stor att inflationen nästa år kommer att ligga betydligt högre än konjunkturinstitutets antagande. Den privata konsumtionsökningen lär därför knappast bli så dramatisk som konjunkturinstitutet befarar. Regeringens ekonomiska politik karakteriseras av ”låt gå-stopp”-modellen. Den åtstramning som de nu aktuella förslagen innebär visar att oppositionens bedömningar i våras var riktiga. Då ansåg vi från centern, moderaterna och folkpartiet, vilket framgår av en gemensam reservation om den ekonomiska politikens inriktning, att besparingar om ca 10 miljarder kronor borde ske för budgetåret 1984/85. Eftersom regeringen då valde en annan väg, tvingas man nu komma med ett panikpaket. Det är inte bara så att förslagen kommer vid fel tidpunkt, utan det hela sker också på fel sätt. Åtstramningen borde ha åstadkommits genom en nedskärning av de offentliga utgifterna, inte genom skattehöjningar. Om de föreslagna skattehöjningarna skulle genomföras, resulterar det enbart i att de långsiktiga problemen förvärras utan att någonting förbättras på kort sikt. Den pågående avtalsrörelsen försvåras, inflationen ökar, konkurrenskraften försämras och sysselsättningen inom den privata sektorn minskar, om skatterna höjs på det sätt som regeringen förordar. Utan en rejäl bantning av budgetunderskottet genom minskade statliga utgifter kommer alla försök att pressa ned inflationen till hanterliga nivåer att misslyckas. Den som driver en sådan politik tar på sig ett tungt ansvar. Om goda år får gå utan att budgetunderskottet pressas ned, står vi illa rustade när det gäller att möta kommande svårigheter. Var skall vi då ta pengar, så att vi kan möta arbetslösheten när konjunkturen viker, om vi fört en politik som medför svårigheter under kommande år med lägre ökningstakt i ekonomin? Enligt centerns uppfattning finns det således bara en realistisk väg att pressa ned statens underskott och återfå balans i ekonomin, och det är att spara på statens utgifter. Ökade inkomster genom höjda skatter är inte längre en framkomlig väg. Vi har lagt fram konkreta sparprogram, men socialdemokraterna lyssnar varken på oss eller på sin egen riksbankschef. Det är obegripligt att regeringen inte förmått sig att ta krafttag för att sanera ekonomin och pressa ned budgetunderskottet. Denna regering har ju kunnat föra åtstramningspolitik i ett helt annat klimat än föregående regering kunde göra. Skillnaden är att denna regering har att arbeta med en opposition som är beredd att ta ansvar och att ställa sig bakom svåra och impopulära beslut. Vi har lagt fram konkreta sparförslag med långtgående effekt, men socialdemokraterna har avvisat dem här i riksdagen. Tyvärr har socialdemokraterna varit så insnärjda i oppositionsårens yviga löftespolitik att de inte kunnat föra den politik som landets väl har krävt. Trots högkonjunkturen har regeringen även misslyckats med bekämpningen av arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten är i dag högre än i någon tidigare högkonjunktur och dessutom högre än den varit i tidigare lågkonjunkturer. Det totala antalet öppet arbetslösa och sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska insatser uppgick i oktober till 339 000 personer. Det innebär drygt 7,6 Zo av arbetskraften. Det är således en ökning med så mycket som 82 000 personer sedan oktober 1982. Svårigheterna på arbetsmarknaden gör det nödvändigt att tillskjuta ytterligare medel till AMS. De medlen bör som vanligt tas via finansfullmakten. Regeringen presenterade tisdagen den 23 oktober två propositioner — en om den ekonomiska politiken på medellång sikt och en om omedelbara ekonomisk-politiska åtgärder. I den första propositionen konstateras helt riktigt att det inte finns något utrymme för ett ökat skattetryck. I den andra propositionen föreslås en höjning av skatterna med drygt 4 miljarder kronor. Tala om motsägelsefull politik! Socialdemokraterna bedriver en skattehöjningspolitik med stor frenesi.

Totalt innebär detta skatteskärpningar på mellan 20 och 30 miljarder kronor. Men regeringen är uppenbarligen inte nöjd med detta. Vi har knappt hunnit starta höstsessionen förrän ni lägger fram ytterligare förslag om skattehöjningar. Det är förslaget att ingen indexuppräkning av skatteskalan skall ske för 1986 års inkomster och förslaget om statlig fastighetsskatt och dessutom de skattehöjningar på ytterligare 4 miljarder som debatteras i dag. Räknar man fram summan bara av dessa förslag blir det 6,7 miljarder plus vad borttagandet av vad indexeringen av skatteskalan ger. Och det i sin tur beror på inflationsutvecklingen — ju högre inflation, desto större skatteskärpning. Regeringen säger sig vilja underlätta avtalsrörelsen men väljer samtidigt att försvåra den med skattehöjningar. Enligt min mening kan höjningar av de indirekta skatterna riskera att höja lönekraven. Detta gäller i synnerhet när regeringen samtidigt ställer ut reallönegarantier för nästa år. Vi i centern tror inte att skattehöjningar är en möjlig väg för att lösa problemen i den svenska ekonomin. Svenska folket i gemen är helt enkelt ”utless” på de ständiga skattehöjningarna. Det framgår klarast genom att vi inte längre förmår finansiera våra offentliga utgifter. Men det märks också genom ökad skatteflykt och ökad utflyttning av kapital och kunnande ur landet. Flykten av Volvos utländska experter var en varningssignal. Regeringens proposition om utländska forskare är ett desperat försök att göra en punktinsats. Men vad som behövs är en helt annan skattepolitik, om vi inte undan för undan skall få se hur först forskningsresurser, sedan kapital och slutligen ledningsfunktioner inom näringslivet flyttas ut. Det i dagarna aktuella arvsskattefallet, där av ett arv på 311 milj.kr. allt gick till arvsskatt, visar hur horribel situationen blivit. Sverige måste få en skattepolitik som stimulerar till arbete och egna initiativ. Därför föreslår centern: — Gör arvsbeskattningen rimlig.